Fru talman! Det var en aning klargörande att höra om samtalen med jordbrukarna kring skatterna. Enighet föreligger alltså inte hos majoriteten om inriktningen. Det gör att jag återigen blir lite orolig när det gäller hur återbetalningen kommer att ske men jag utgår från att vi så småningom får se ett förslag.

Fru talman! Ännu en gång: Den här återbetalningen är något som ska presenteras i nästa budget - den ligger inte i den här budgeten. Därför är det inte särskilt meningsfullt att ideligen diskutera den saken. När det gäller det konventionella jordbruket och dess miljöproblem har jag nämnt bara ett projekt - naturligtvis ingår också miljön i det projektet. Ingvar Eriksson, jag kan garantera att det finns en mängd projekt på SLU där man jobbar med miljöproblemen inom jordbruket och försöker hitta lösningar vad gäller utsläpp av allt möjligt som förorenar vår natur. Det görs alltså mycket. I det nya forskningsrådet - där handlar det om miljö och areala näringar - kan forskarna ansöka om pengar för att få medel till bra miljöprojekt. 240 miljoner kronor finns ju där under ett år, så möjligheterna finns. Det gäller bara att vara påhittig och att komma in med sakliga argument för att man ska få de här pengarna.

Fru talman! I den här mycket intressanta debatten vill jag ta upp ett par skogliga frågor och frågan om förutsättningarna för jordbruksproduktionen i norra För det första gäller det skogsvårdsorganisationen, och där har jag en fråga. Det är inte rimligt att bidragen till den viktiga verksamhet som de utför ska kunna sänkas med 17 miljoner kronor mellan två olika verksamhetsår, för att sedan året efter öka med 11 miljoner kronor. Vad är anledningen till det? Jag är klar över att behovet av skoglig rådgivning är stort i det här landet - det är vi säkert överens om. Röjningsberget är t.ex. ett problem. De här insatserna är i mycket stor omfattning manuella, varför det är mycket svårt att ha denna ryckighet i bidragsgivningen. Det är möjligt att Inge Carlsson har någon förklaring just på den här punkten. I det här sammanhanget, då vi håller oss till skogliga frågor, blir jag med min bakgrund med nära kontakt till skogsnäringen, rådgivningen och forskningen ytterligt förvånad över den svartmålning av svenskt skogsbruks framtidsutsikter som Harald Nordlund ger uttryck för. Jag skulle vilja vädja om att verklighetsuppfattningen grundas på närmare kontakt med näringen än på lösryckta citat från någon s.k. expert. Välkommen till Västerbotten och Skogis så kan vi studera det här närmare! För det andra gäller det skogsbilvägar, och där har vi en motion. Självfallet ska de skogspolitiska målen från 1993 stå fast, men det har hänt en del sedan 1993. Miljöbalken har på ett avgörande sätt påverkat den här frågan, inte minst för familjeskogsbruket. Det har blivit komplicerat, krävande och tidsödande, och verksamhet har också försenats och fördyrats. Om skogsvårdsorganisationen fick resurser för att ha en lokal samordning, en samplanering, skulle det vara mycket bra för miljöhänsynen. Vi skulle alltså radikalt kunna minska antalet kilometer vägbyggnad i skogen. Det bör vara ett nationellt intresse. För att minska transportlängder och därmed miljöbelastning behövs ännu bättre logistiksamordning då det gäller vägtransporterna. Frågan om regionala och lokala väganalyser, som jag har tagit upp, kanske ligger närmare trafikutskottet. En sådan typ av flaskhalsutredning, om jag får kalla den så, skulle kunna styra vägpengar till den typ av väg som bäst behöver insatsen och därmed ge förutsättningar för ännu effektivare transporter och transportlösningar. Såväl åkerinäringen som skogsnäringen i vår del av landet välkomnar ett sådant initiativ, men utskottsmajoriteten säger att frågan ska lämnas utan vidare åtgärd. Jag tycker personligen att det är trist. Fru talman! Beträffande stödet till jordbruket i norra Sverige vill jag börja med en efterlysning. Här i kammaren beslutade vi för två år sedan att ge ett uppdrag till regeringen att komma igen med förslag på den punkten, hur man skulle kunna kompensera det faktum att norra delen av landet var den del som fick sämst utbyte av EU-medlemskapet. Jag vill då ställa min andra fråga till Inge Carlsson: När kommer den utredning som vi beslutade om här i full enighet för exakt två år sedan? Det skulle vara intressant att veta. Beträffande animalieproduktionen fick jag i går statistikuppgifter om att animalieproduktionens samtliga delar har minskat i alla områden i norra Sverige utom mjölkproduktionen i område 2a, tvärtemot vad som står i betänkandet. Den har alltså inte ökat och står inte heller stilla - den uppfattningen får man om man läser betänkandet. I en del områden är minskningen upp till 9 % i förhållande till den referensnivå som fastställdes av kommissionen 1997. Fru talman! Det är viktigt att något görs nu, exempelvis att vi utnyttjar de fastställda ersättningsnivåerna fullt ut. Det är helt klart att jordbruksproduktionen i norra Sverige inte tål någon ytterligare nedgång. Det har sin direkta påverkan när det gäller slakterier och förädlingsindustri, och det gäller särskilt svinproduktionen, som har en oroväckande tendens. När vi ska beskriva framtiden och nya grepp i olika avseenden sägs i denna kammare väldigt ofta att det är en beredning som ska göras. Så är det även på denna punkt. Jordbruket i norra Sverige behöver rimligare och mera rättvisa villkor nu. Det är min uppmaning till majoriteten. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 8.
Fru talman! Nej, det är inte fråga om en svartmålning. Det är omtanken om bl.a. skogsindustrin som gör att jag vill peka på de problem som forskarna tar upp. Det här säger jag därför att jag vågar säga det, och det vågar jag säga eftersom jag vet att skogsägare och skogsindustri är beredda att fortsätta att göra mycket stora insatser. De har hittills gjort väldigt stora insatser när det gäller att skapa ett uthålligt skogsbruk, och de är villiga att fortsätta att göra det. Därför vågar jag ta upp detta och säga att detta kan vara ett hot för framtiden inte bara mot biologisk mångfald utan också mot skogsindustrin själv. Vi måste observera det, och vi måste våga tala om den här typen av problem. Jag svartmålar inte. Svensk skogsindustri kommer att fortsätta att stå sig väl. Ett konkurrensmedel är utan tvekan skogsindustrins fantastiska insatser när det gäller miljövården.
Fru talman! Som Harald Nordlund säkert vet är forskarna väldigt många, och forskarna är inte överens. Vi är säkert överens om att vi i skogsbruket har gjort en hel del insatser för att miljömålet ska nås. Avsättningar på mellan 5 och 10 % av den skogliga produktionen är i dag mycket vanliga, både i familjeskogsbruket och i storskogsbruket. På den punkten är vi säkert också eniga. Till yttermera visso ska vi veta att virkesförrådet i landet ökar med 30 miljoner skogskubikmeter per år, så jag tror att det är goda framtidsutsikter.

Fru talman! Vi moderater har gjort en fördelning i den här debatten på så sätt att Ewa Thalén Finné kommer att ta upp bostadsutskottets betänkande nr 1 medan jag tar upp betänkande nr 2, bostadsförsörjningsfrågor. Fru talman! De socialistiska partierna står för en medveten politik som innebär att vi har höga byggkostnader i Sverige. Detta accentueras sedan av en hög fastighetsskatt, inte minst i tillväxtregionerna, och av höga kommunalskatter i kommuner och landsting. Detta har resulterat i att de flesta upplever hyrorna som mycket höga. Det gör man trots att fastighetsägarna, både de kommunala och de privata, inte får nyproduktionen att gå runt. För fastighetsägarna täcker de höga hyrorna inte företagens kostnader. Fru talman! Dessa partier har nu upptäckt att det byggs för lite i tillväxtregionerna. Den lösning på detta problem som regeringen funnit är att föreslå Sveriges riksdag att regeringen ska kunna förelägga en kommun att inrätta en bostadsförmedling och att planera bostadsförsörjningen. Jag är ledsen att behöva säga det, men regeringen har inte fattat problemet. Problemet i Sverige är inte att det planeras för lite i tillväxtregionerna eller att bostadsföretagen inte hittat människor som vill hyra och därför står med tomma hyreslägenheter. Nej, problemet är att företagen har planerat och funnit att husen skulle ge ägarna årliga förluster och att vederbörande därför inte vill eller törs bygga hyresrätter och att det samtidigt är brist på bostäder. Det här kan naturligtvis ingen planering lösa. Med mer planering får vi inga nya lägenheter - däremot kanske förseningar och fördyringar. En bostadsförmedling innebär inte att en kommun får fler bostäder. Eftersom en bostadsförmedling endast kan förmedla tomma lägenheter och det i tillväxtregionerna i stort sett endast finns de outhyrda lägenheter som måste vara tomma för att klara ombyggnader o.d. kommer av regeringen framtvingade bostadsförmedlingar inte att leda till att det förmedlas bostäder utan till att det blir skattebetalarna som får stå för kalaset. Kommunalpolitikerna i vårt land vet att de har ett stort ansvar för att se till att det skapas så goda förutsättningar som möjligt för olika aktörer att bygga, sälja och förvalta bostäder. Det gör man genom att planlägga mark för byggande, genom att bygga vägar och annan infrastruktur och genom att tillse att kommersiell och samhällelig service kan möta medborgarnas efterfrågan. I tillväxtregionerna är detta en självklarhet för de partier som ser tillväxt och fler och nya jobb som något positivt och bra. Fru talman! Det byggs mer i landets tillväxtregioner än på mycket länge. I min egen kommun - borgerligt styrda Järfälla - färdigställs det mellan 300 och 500 lägenheter om året. Och det räknar man med att fortsätta med under de närmaste tre fyra åren. I Järfälla behövs ingen lag för att öka bostadsbyggandet. Där byggs redan nu mer än vad som gjorts under något av de senaste 20 åren. Tyvärr är det nästan enbart ägande och bostadsrätter som byggs. För att få riktigt bra bostadsområden, som efterfrågas av alla, skulle det också behöva byggas nya hyresrätter. Men det byggs inte, och det beror inte på politisk vilja eller på en politisk styrning. Det beror på att kostnaderna för ett nytt hyreshus blir sådana att hyrorna skulle behöva bli i nivå med hyran i Stockholms innerstad. Om inte måste delar av intäkterna betalas av andra än dem som flyttar in i det nya huset. Dessa andra är de boende i företagens övriga hus, som därmed skulle få sina hyror höjda. Det rättvisa i detta kan naturligtvis diskuteras, men man kan också diskutera om det över huvud taget skulle vara möjligt med dagens hyressättningssystem. Hittills har det visat sig att varken kommunala eller enskilda fastighetsägare velat ta risken att starta nya hyresprojekt. Så här ser det ut i kommun efter kommun i tillväxtregionerna i vårt land. Det byggs mer än på mången god dag, och dessa bostäder står inte tomma - det kan jag försäkra. Om Stockholmsregionen ska kunna tillgodose efterfrågan på bostäder åt alla dem som studerar eller flyttar hit måste nödvändiga infrastrukturinvesteringar komma till. Det går inte att vänta. En ny förbifart måste börja byggas nu. Det är inte privatbilarna som korkar igen Stockholmsregionen. Det är den nyttotrafik som är ofrånkomlig i en storstadsregion som gör det. Om inte Stockholms län får en berättigad andel av vägpengarna blir det svårt att fortsätta det bostadsbyggande som nu tagit fart i regionen. Fru talman! Jag avser också att i detta inlägg diskutera propositionen ur ett grundlagsperspektiv. Regeringens förslag att införa en skyldighet för kommunfullmäktige att anta riktlinjer för bostadsförsörjningen är ett nytt exempel på vad regeringens bristande respekt för den kommunala självstyrelsen kan leda till. Den kommunala bostadspolitiken ska naturligtvis utformas av varje kommun för sig. Skyldigheten att anordna kommunala bostadsförmedlingar innebär, som Lagrådet framhåller, att regeringen skulle kunna ingripa i kommunfullmäktiges beslutanderätt i en konkret fråga rörande kommunens angelägenheter. Rådet konstaterar att det alltså inte är frågan om att genom föreskrifter i lag ge landets kommuner vissa uppgifter eller ålägganden. Nej, det handlar om att regeringen vill ha rätt att ge en viss kommun en viss definierad uppgift. Lagrådet redovisar att beslut av kommunfullmäktige kan underkastas viss statlig kontroll med tillämpning av kommunalbesvärsinstitutet, vilket dock endast anges kunna resultera i att beslutet upphävs. Rådet understryker att den statliga kontrollen inte kan ta sig uttryck i förelägganden för kommunen att besluta på visst sätt.

Lagrådet framhåller vidare att den kommunala självstyrelsens innersta kärna måste vara att de folkvalda i form av fullmäktige ska kunna dryfta och besluta i frågor rörande den egna kommunen och att själva principen skulle komma att åsidosättas om regeringen - låt vara som i detta fall på ett begränsat område - medgavs rätt att diktera beslutens innehåll. Lagrådet anser att regeringen bör använda andra medel i sitt samarbete med kommuner i fråga om bostadsförsörjningen. Lagrådet avstyrker därför regeringens förslag å det bestämdaste. Det gäller 3 § andra stycket. Enligt vår uppfattning är det uppenbart att regeringen vill kringskära den kommunala självstyrelsen. Vad det handlar om är åtgärder mot kommuner med en annan politisk majoritet än den regeringen representerar. Det är en farlig väg som vi moderater å det bestämdaste vill avråda från. Fru talman! Byggandet i tillväxtregionerna i vårt land består som jag sade till övervägande delen av äganderätt och bostadsrätt. De människor som flyttar in i dessa lägenheter och småhus är i stor utsträckning redan invånare i regionen i fråga. Vad det handlar om är en omflyttning. Genom utflyttning och dödsfall blir bostäder också lediga för nya hushåll. Det kan vara unga människor som flyttar ut från föräldrahemmet eller människor som flyttar från avfolkningsregionerna som på detta sätt får en bostad. Det betyder följande: När ett samhälle växer och utvecklas leder ett nybyggande till att både äldre och nyare bostäder - både dyrare och billigare - kommer ut på marknaden. Vad som utmärker tillväxtregionerna är att bostäderna fylls snabbt. Att socialdemokrater och vänsterpartister i Sveriges riksdag gärna vill reglera och styra bostadspolitiken är inget nytt. Så har det i stort sett alltid varit. Socialister talar om att fördela bostäder. Det gör inte vi moderater. Vi talar om att människorna efterfrågar och vill förverkliga sina önskemål. Det är därför bostadsbyggandet är en lokal fråga för oss - en fråga som ska avgöras av konsumenterna och kommunfullmäktige. Denna grundsyn trodde jag att Miljöpartiet delade. Jag trodde att Helena Hillar Rosenqvist därför med all kraft skulle agera för ett avslag på förslaget om ny bostadsförsörjningslag och förslaget att kunna förelägga en kommun att anordna en bostadsförmedling. Men Helena Hillar Rosenqvist har varit helt tyst. Nu är sista chansen här, Helena. Är det så att Miljöpartiet anser att riksdagen ska styra bostadspolitiken även i Helena Hillar Rosenqvists hemkommun, eller är hennes lokalpolitiker bättre skickade att avgöra den frågan? Anser, med andra ord, Miljöpartiet att den fråga kammaren nu diskuterar är rikspolitisk, eller är den lokal? Fru talman! Proposition 26 löser inga problem, men den skapar nya. Därför bör den avslås. Jag yrkar bifall till reservation 1 i bostadsutskottets betänkande nr 2.

Fru talman! Förmögenhetsskatt utgår på de tillgångar som de enskilda personerna har. Ett boende, precis som ett aktieinnehav, är tillgång och förmögenhet. Som kammaren väl känner till har regeringen fattat beslut om och förelagt riksdagen ett förslag om en höjning av förmögenhetsgränsen, dvs. gränsen för när man ska betala förmögenhetsskatt. Det är till för att kompensera för de taxeringsvärdeshöjningar som inträder vid årsskiftet, efter att vi släpper frysningen.
Fru talman! Regeringen har ju undantagit miljardärer från att betala förmögenhetsskatt. När ska regeringen undanta småhusägare från att betala samma skatt?
Fru talman! Vi har inte undantagit miljonärer och miljardärer som innehar en högt taxerad fastighet från förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatten utgår på de tillgångar som en enskild person har. Gränsen för förmögenhetsskatt höjer vi från årsskiftet för att mildra effekterna av den taxeringsvärdeshöjning som inträder då.
Fru talman! Den 4 december 1998 ställde riksdagsledamoten Johan Pehrson, Folkpartiet, en fråga till statsrådet Lejon om ersättningsreglerna för förtroendevalda. Som det fungerar i dag riskerar ersättningsreglerna att försvåra dels för egenföretagare, dels för människor med arbeten i nyare sektorer av arbetslivet. Lagstiftningen är baserad på att alla människor arbetar mellan kl. sju och fem, att man också får lön för den tiden och att man kan begära tjänstledighet. Som det är nu riskerar människor på den nuvarande arbetsmarknaden, med arbete på beting eller arbete som sker under viss tid, att inte få ersättning för det arbete som man lägger ned som politiskt förtroendevald. Det gör att man antingen kan försumma familjen, försumma arbetslivet eller välja att avstå från politiken. Statsrådet Lejon lovade i svaret på frågan att i olika sammanhang återkomma med resultaten av regeringens arbete, där man skulle se över detta regelsystem. Min enkla fråga blir nu: Vad är resultatet av detta arbete?
Fru talman! Det är mycket riktigt att det här är en fråga som vi har valt att se över därför att det finns all anledning att underlätta för människor att vara förtroendevalda i Sverige i dag. Vi måste bryta den nuvarande utvecklingen. Då är också sådana här frågor, om ersättning för förlorad arbetsinkomst när man fullgör sitt förtroendeuppdrag, viktiga. Jag kan bara bejaka den bild som frågeställaren ger av att det i dag finns människor som ramlar mellan stolarna. De ersättningssystem som finns, och som ser olika ut för olika kommuner, är inte alla gånger särskilt väl utformade. Det vi har gjort från regeringens sida är att tillsätta en utredning som har haft till uppgift att över ett brett fält undersöka hur man kan underlätta för människor att vara förtroendevalda. Den utredningen kommer att lämna sina förslag i vår. Där vet jag att man också tittar närmare på sådana här frågor. Det har varit syftet.
Fru talman! Det här är ingen politisk fråga som skiljer partier åt. Vi har samma bekymmer. Jag kommer från en kommun av Örebros storlek och vi har ändå vissa möjligheter att få fram förtroendevalda. Mindre kommuner ute i landsorten har ännu större svårigheter. Jag har läst igenom Demokratiutredningen och har sett att de konkreta förslag till att förändra detta som jag skulle önska kanske inte finns. Jag vill bara skicka med den förhoppningen att statsrådet också tittar närmare på denna fråga.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Margareta Winberg med anledning av den mycket intensiva debatt som pågår om galna ko-sjukan. Att det är en viktig debatt förstår väl alla, eftersom bra kvalitet på våra livsmedel berör oss alla. Mina frågor är: Anser Margareta Winberg att Sverige ska testa eller inte testa för att förhindra spridning av galna ko-sjukan?
Fru talman! Det är mycket riktigt som Karin Olsson säger att det här har vållat en väldig oro, inte minst i de länder där man har BSE. Sverige tillhör tillsammans med Finland och Österrike de länder där vi ännu inte har sett något fall av galna ko-sjukan. Jag säger ännu inte därför att ingen kan garantera att vi inte någon gång i framtiden får ett fall av galna kosjukan. Det är omöjligt att ge en sådan garanti, likaväl som det är omöjligt att garantera mot andra typer av olyckor. Vår jordbrukspolitik, som jag ansvarar för, har under många år, många decennier satt konsumenten i centrum. Det betyder att vi redan 1986 tog bort själva smittkällan till galna ko-sjukan. Det är 14 år sedan. Redan då var vi alltså före. Det var vårt sätt att arbeta, att arbeta förebyggande. Det är vår modell och vår syn. Långsiktigt, metodiskt, mot säker mat. Vad vi gör nu är att vi ökar antalet test fr.o.m. den 1 januari. Då testar vi ungefär 20 000 kor på ett år. Jag vill säga att testen inte är något enkelt blodprov, utan testen görs efter slakt. Det är en ganska komplicerad procedur. Vi testar 20 000 kor, vi tar alltså alla riskdjur. Är det någonstans man möjligen skulle kunna finna galna ko-sjukan är det bland de sjuka och självdöda djuren. Alla dem ska vi testa från den 1 Jag minns att det för ett tag sedan var en väldig diskussion om att jag tillät att vi sköt sex kor. Man kan göra den jämförelsen. Jag är beredd att också testa alla om vi hittar ett enda fall.
Fru talman! Det är mycket bra med förebyggande arbete i alla olika verksamheter. Här har det gett oss ett klart försprång. Men hur kommer det beslut som EU nu fattat att påverka oss framför allt som konsumenter, men även Sveriges jordbrukare?
Fru talman! Jag vill bara tillägga att när korna i Ljungskile, som det var så mycket diskussion om, sköts av Jordbruksverket var det med mitt medgivande. Jag tyckte att det var ett riktigt beslut, därför att de var omärkta. Vi kunde inte garantera att de var friska. Då måste man göra så. Men det finns alltså ingenting som tyder på att vi har galna ko-sjukan i Sverige. Därför argumenterade jag också för att man inte kan ha samma bestämmelse för alla länder. Det är väl känt i EU-nämnden, där jag har dragit den här frågan flera gånger. Vi testar nu många fler djur än vi har gjort tidigare. Upptäcks ett enda fall av galna ko-sjukan ska vi också ha samma metoder som BSE-länderna har, dvs. vi ska vid slakt testa eller bränna upp. Vi har inte testkapacitet för alla dessa djur, utan då får man bränna upp det som kanske är friska djur. Många miljoner kor kommer nu att brännas upp i de andra EU Sverige har fått ett undantag, hoppas vi. Kommissionen har lovat det, men det är en arbetsgrupp som ska besluta det.
Fru talman! Jag ska ställa en fråga om något väldigt trevligt, nämligen nedrustning, avmilitarisering och destruktion av ammunition. Vingåkersverken i Vingåker har ju förvandlats från en arbetsplats där man har tillverkat minor och ammunition till ett ställe där man nu destruerar minor, flygbomber och militär ammunition. Vingåkersverken är beroende av en hemmamarknad. Försvarets materielverk har lagt ut order på tyska företag, vilket gör att man har svårt att överleva. Det beror på upphandlingsreglerna. I ett svar till mig nyligen gav försvarsministern en hint om att man jobbar med en förordning inom regeringen som ska göra det möjligt att inom upphandlingsförordningens ram ta säkerhetspolitiska och försvarspolitiska hänsyn. Det vore väldigt viktigt för Vingåkersverken. Jag undrar: Hur långt har det arbetet kommit och när är förordningen färdig?
Fru talman! Birger Schlaug formulerar både frågan och stora delar av svaret. Det pågår ett arbete, delvis i Sverige, kring frågan om vi behöver en kompetens för ammunitions och minförstöring som i så fall följaktligen kan behöva få svenska beställningar som möjliggörs genom undantag från lagen om offentlig upphandling. Vi har också ett arbete gemensamt med de andra nordiska länderna, framför allt Norge och Finland, eftersom vi tillsammans med dem har företag som gemensamt har sådana här uppgifter, alltså som tillverkar respektive förstör ammunition. Alla länder har samma problemställning. Det har inte hänt någonting som jag känner till efter det att jag formulerade svaret på Birger Schlaugs skriftliga fråga för någon tid sedan.
Fru talman! Det är i så fall väldigt olyckligt, inte minst för Vingåkersverken eftersom upphandlingen, själva processen, redan har startat. För att ge större möjlighet att ta försvars och säkerhetspolitiska hänsyn vid den här upphandlingen krävs det ju att regeringen färdigställer förordningen. Riksdagen har givit det utrymmet åt regeringen. Jag svarade inte på frågan, och det gjorde inte försvarsministern heller. Min fråga var: När är den här förordningen färdig? Det är viktigt för Materielverket att veta det. Det är ännu viktigare för Vingåkersverken.
Fru talman! Om jag minns saken rätt kommer underlaget att vara färdigt den 12 december. Då får vi göra ett ställningstagande om det är så att det här ska kunna ske undantag från lagen om offentlig upphandling. Jag kan minnas fel på datumet, men jag tror att det är så.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. I storstadsregioner och andra attraktiva områden ökar taxeringsvärdena kraftigt. De ökar i vissa områden med mer än 100 %. Då undrar jag: Är det acceptabelt att folk tvingas sälja sina hem för att de inte har råd att betala fastighetsskatten?
Fru talman! Jag tittar lite grann på bostadsministern, för det här är ju egentligen hans område. Men det är väldigt lätt att svara på frågan. Vi ska ha taxeringsvärden som stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Det är det vi får nu. Sedan kan det här få konsekvenser för en del individer som gör det besvärligt. Vi har hanterat det på två sätt. Dels höjs ju gränsen vad gäller förmögenhet och taxeringsvärden så att vi klarar dem som annars skulle komma upp i för hög förmögenhetsskatt. Dessutom är det på det sättet att Finansdepartementet nu tittar på en lagstiftning som ska göra det möjligt att undanta en grupp från den här skatteökningen. Det förslaget är inte klart än, men det kommer alltså en undantagsregel.
Fru talman! Det är ju viktigt att det kommer. Vi vet hur det är med efterfrågan på hus i vissa områden, i synnerhet på Västkusten nära där jag bor. Priserna stiger, och därmed få ju alla höjda taxeringsvärden. Jag har en 90-årig morbror som bor i ett gammalt kustsamhälle i Bohuslän. Där har han bott i hela sitt liv. Därför undrar jag: Är det rimligt att han med sin ringa pension måste betala nästan 1 000 kr i månaden i fastighetsskatt?
Fru talman! Jag kan ju inte uttala mig om något enskilt fall, för det beror något på omständigheterna. Det undantag som jag talar om, som regeringen arbetar med nu, gäller ju liknande situationer, att människor med mycket låg inkomst inte ska behöva betala så hög fastighetsskatt. Men det är inte så enkelt, det här. Det är ju inte bara inkomst det handlar om. Det kan också vara annan förmögenhet, hur stort hushållet är osv. Därför har det tagit lite tid för de skattesakkunniga att få fram det exakta förslaget, men det kommer.
Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksminister Margareta Winberg. I det betänkande som vi står i begrepp att fatta beslut om nu i afton, MJU2, står att läsa: "Riksdagen gav i december 1998 regeringen i uppdrag att utforma ett särskilt stöd till jordbruket i fjällnära områden för att kompensera det sämre utfallet efter EU-inträdet i stödområde 1." Min enkla fråga är då: Har utredningen påbörjats och när kan den avslutas så att vi får ett besked?
Fru talman! Vi håller på och bereder den här frågan i Regeringskansliet. Jag förväntar mig att den inom kort kan bli klar.
Fru talman! Jag vill vända mig till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Det gäller utvidgningen av EU, en av de viktigaste punkter vi har under det svenska ordförandeskapet. För antagande av nya länder ställer vi krav på ansökarländerna. Det gäller bl.a. att mänskliga rättigheter ska respekteras. Mänskliga rättigheter är ett vitt begrepp. Det innehåller väldigt många olika områden. Ett område gäller människor med funktionshinder, som i dag i öststatsländerna göms på institutioner under katastrofala omständigheter. Det har också diskuterats tidigare här i kammaren. Det beror naturligtvis på den eländiga situation som råder i de här länderna med bl.a. fattigdom och förfall i övrigt. Jag tror att det behövs en kombination av att både ställa krav på dessa länder och ge ekonomiskt stöd, liksom stöd i form av kunskap, för att göra stora förbättringar för dessa människor. Då har jag en fråga. Vi har i dag olika program, inom kärnsäkerheten t.ex. Vi har det inom andra områden också. Där både ställer vi krav och ger stöd. Jag undrar: Finns det en möjlighet att göra ett liknande program när det gäller handikappområdet?
Fru talman! Det är inte en helt enkel process detta att välkomna nya medlemmar till EU. Vi ställer krav på dessa länder om att skynda på med sin omformning av ekonomin så att det blir en social marknadsekonomi, en fri ekonomi. Det kan innebära att vissa grupper som är utsatta redan i dag kan komma ytterligare i kläm. Det gäller att balansera kraven på liberalisering av ekonomin å den ena sidan och det sociala skyddsnätet omkring människor å den andra. Det är självklart att vår syn på mänskliga rättigheter i hög grad också gäller de handikappade. Jag vet inte exakt vad det finns för program med just den inriktningen. Det skulle förvåna mig mycket om det inte finns sådana här program bland de många hjälpprogram som finns för att underlätta transformeringen av de tidigare kommunistiska länder som nu är på väg in i EU. Jag utgår från det.
Fru talman! Det här är naturligtvis inte något som länderna håller fram. Det är en svår situation. Det är en svår situation över huvud taget för funktionshindrade. Man har i dag institutioner som är oerhört dåliga, där man inte har tillräckligt med personal och där det är en oerhörd fattigdom. Risken är ju att man lägger locket på, att man inte lyfter fram de här frågorna. Jag tror att vi i Sverige och Norden har mycket erfarenhet när det gäller att förbättra för människor med funktionshinder. Vi har ju bl.a. under 30 år avvecklat institutioner. Det är inte kravet här, utan det handlar i första hand om att förbättra. Det behövs ekonomiskt stöd och kunskapsstöd. Här kan vi spela en stor roll. Min fråga handlar mer om huruvida vi vågar lyfta på locket, om vi vågar peka på de här frågorna och vara beredda att satsa både kunskap och ekonomi och att samla ihop detta till en form av program.
Fru talman! Jag delar helt Sonja Franssons syn på detta. Och jag tror att svenska myndigheter, myndigheter i andra europeiska länder och enskilda organisationer kan göra mycket i detta sammanhang i ett nära samarbete med myndigheter och organisationer i de länder som vi nu talar om. Jag vill påpeka att när det blir väldigt flagrant, t.ex. barnhemsbarnens situation i Rumänien, då tas det t.o.m. upp av kommissionen, som säger: Detta måste ni ändra på annars är detta ett stort hinder för er i ett närmande till EU. Så frågorna finns med.
Fru talman! Jag har en fråga till Lars-Erik Lövdén. Efter sommarens översvämningar har regeringen och samarbetspartierna avsatt 100 miljoner kronor för att ge hjälp och stöd till dessa kommuner. Nu har kommunerna inkommit med sina ansökningar om vilken hjälp de vill ha och vilken omfattning hjälpen ska ha. Men problemen har ju fortsatt under hösten. Arvika och flera andra Värmlandskommuner har problem. Min fråga är helt enkelt: Kommer dessa 100 miljoner kronor att räcka, eller behövs det andra beslut i denna fråga?
Fru talman! Det är väldigt svårt att göra en bedömning av det i dag. Vi har fått in ansökningar till ett sammanlagt belopp på 81 miljoner kronor från de kommuner som berördes av sommarens översvämningar. Då innefattas även vissa räddningstjänstkostnader i detta som kanske ska finansieras på annat sätt. Men det är mycket svårt att göra en bedömning av konsekvenserna av översvämningarna i Värmland, Dalsland och Västra Götaland. Översvämningarna där har ju haft ett annat förlopp än sommarens översvämningar. Förloppet har varit mer utdraget. Det är först framåt vårkanten som vi kan uppskatta kostnaderna i dessa kommuner. Men det som regeringen har deklarerat - det gjordes så sent som när statsministern och jag besökte Arvika häromveckan - är att de berörda kommunerna i Dalsland, Värmland och Västra Götaland kommer att behandlas på samma sätt som de kommuner som var berörda av sommarens översvämningar i norra
Fru talman! Det är ju ett positivt besked. Men fortfarande är frågan vilken handlingsberedskap som egentligen finns om dessa problem fortsätter. I Vänsterpartiet har vi föreslagit att man ska inrätta en typ av katastroffond för att ha ett större handlingsutrymme, eftersom detta gäller även vägar och järnvägar för vilka man får ta pengar från normaldriftsunderhållet. Det känns lite otillfredsställande om denna problematik skulle fortsätta med större regelbundenhet och man måste lösa det på annat sätt.
Fru talman! När det gäller de kommunala kostnaderna räknar jag med att regeringen har resurser avsatta som ska räcka till sådana kostnader som den enskilda kommunen har svårt att bära på egen hand. Problematiken är lite mer komplicerad när det gäller vägar och järnvägar, där kanske de stora ekonomiska åtagandena finns när det gäller att återställa vägar och järnvägar i ett bra skick. Nu kunde vi hantera sommarens situation på ett bra sätt i budgetsammanhang. Och jag utgår från att vi också kan hantera den problematik som finns i Värmland, Dalsland och Västergötland på samma goda och framgångsrika sätt.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Britta Lejon. Demokratin måste ju ständigt utvecklas, och utredningen En uthållig demokrati är ute på en ovanligt bred remiss för att få i gång en dialog bland medborgarna. Samtidigt håller regeringen på att bryta den gamla sedvänjan om breda överenskommelser. T.ex. har man infört en stopplagstiftning när det gäller bostadsbolag, sjukhus, osv., och man diskuterar även att införa en lag om två tredjedelars majoritet för kommunfullmäktige när det gäller utförsäljning. Hur kommer demokratiministern att hantera de motsättningar som finns inom regeringen på demokratifronten?
Fru talman! Jag kan med glädje försäkra Ulla Britt Hagström om att det inte finns några motsättningar i regeringen när det gäller synen på demokrati och vikten av att värna och utveckla det svenska folkstyret. Frågan förtjänar dock några kommentarer. Det är riktigt att vi i Sverige har en tradition av att de grundläggande spelreglerna för vår demokrati - framför allt grundlagarna men också viktiga beslut i övrigt, t.ex. pensionsuppgörelsen - är föremål för breda politiska överenskommelser, där så många som möjligt av riksdagens partier kan vara med. Det är grunden för en väl fungerande demokrati, att vi i de viktiga frågorna är överens. Detta är på intet sätt någonting som den nuvarande regeringen inte inser vikten av. Tvärtom har vi från regeringens sidan inför partiledaröverläggningar om direktiven när det gäller översynen av regeringsformen haft anledning att påminna en del andra partier om vikten av att vi håller fast vid denna historiska politiska tradition i Sverige. Så det finns faktiskt inte några som helst intentioner från regeringens sida att när det gäller de grundläggande spelreglerna för demokratin frångå den gamla svenska traditionen på detta område. Tvärtom ser vi oss som stora försvarare av den.
Fru talman! Jag vill ändå ställa en fråga när det gäller att demokratin hela tiden utvecklas och att då gå tillbaka till lagar som infördes i samband med rösträttsreformen 1900, 1907 och 1918 och som upphävdes 1948. Dessa kom ju till för att man skulle utestänga vissa grupper. Skulle man då gå in i en reform med två tredjedelars majoritet igen, då händer samma sak. Professor Curt Riberdahl har ju uttalat sig om detta, och han säger att varje form av bolagisering av frivillig kommunal verksamhet i princip bör lämnas utanför en skärpning. Jag undrar om Britta Lejon kan garantera att vi inte kommer att sitta här i riksdagen och med enkel majoritet rösta om kvalificerad majoritet för kommunernas ledamöter.
Fru talman! Jag tycker att det skulle vara förmätet av mig som statsråd att på förhand tala om vilka beslut som riksdagen kommer att fatta och med vilken sorts majoritet. Riksdagen är den lagstiftande församlingen i Sverige, och den rättsordningen gäller framöver. Jag kan inte uttala mig om vad riksdagen kommer att göra i framtiden. Men själva sakfrågan rör det förslag som finns från en utredning om eventuellt införande av krav på två tredjedelars majoritet för vissa kommunala beslut. Och det är, väl att märka, ett förslag från en utredning. Alla förslag från utredningar kommer att behandlas av regeringen så småningom. Men vi har än så länge inte haft anledning att ta ställning till just den här frågan. Och jag kan försäkra Ulla-Britt Hagström att det självfallet är en viktig angelägenhet också för regeringen att folkviljan ska få ett effektivt utslag både i kommuner och i riksdagen. Men det är riksdagen som är den lagstiftande församlingen i
Fru talman! Finansminister Ringholm har sagt att fastighetsskatten är en robust skatt. Men han har också medgett att det kan finnas småhusägare som blir tvungna att flytta på grund av skatten. I pressen redovisades för några veckor sedan att det i Stockholm fanns 42 lediga lägenheter och 72 000 bostadssökande. Mot denna bakgrund vill jag ställa en klassisk fråga i delvis ny tappning till statsrådet Lövdén:

Fru talman! Vi behöver bygga fler bostäder, särskilt i tillväxtregionerna. Det vet Carl-Erik Skårman. Jag kan beklaga att den majoritet som finns i Stockholms kommun och i övriga moderatstyrda kommuner runtom i Stockholm inte har drivit på processen med ett ökat bostadsbyggande i den takt som erfordras. Jag kan också beklaga att man i Stockholmsregionen bedriver en bostadspolitik som går ut på att sälja ut hela det allmännyttiga bostadsbeståndet och på det sättet minskar förutsättningarna för en familj att skaffa sig sin första eller andra bostad. Jag ger rådet, Carl-Erik Skårman, att familjen ska ta ett rejält resonemang med Carl Cederschiöld och de andra kommunstyrelseordförandena i regionen som inte bedriver en bostadspolitik som syftar till ett ökat bostadsbyggande och större möjligheter för människor att också efterfråga hyresrätter i Stockholmsregionen.
Fru talman! Detta svar var inte mycket bättre än det som statsminister Erlander på sin tid gav på en liknande fråga. Om tre veckor träder den nya beskattningen i kraft. Ännu har det inte kommit något besked, trots att Riksförsäkringsverket varnar för en skattechock och uppmanar folk att göra förtida skatteuttag på lönen. Varför håller regeringen småhusägarna på denna tortyrbänk i stället för att ge några lugnande besked? Hus kan vi bygga, men det tar fem sex år innan de är klara. Det är nu som skadorna kan uppträda.
Fru talman! I Stockholms kommun består fastighetsbeståndet till 89 % av flerbostadshus. I genomsnitt stiger taxeringsvärdena i flerbostadshus i Stockholm med 60 %. Genom den kraftiga sänkning som vi gör av fastighetsskatten på flerbostadshus från 1,2 till 0,7 % kommer de allra flesta boende i flerbostadshus att få en sänkt fastighetsbeskattning. Det är riktigt som Carl-Erik Skårman säger, att på småhussidan ser det lite annorlunda ut. Där varierar fastighetsskattehöjningarna mellan minus 10 % och plus 100 % i Stockholmsregionen. Vi kompenserar det delvis genom att vi sänker fastighetsskatten även på småhussidan och höjer gränserna för förmögenhetsskatten och inför begränsningsregeln 6 % av inkomsten.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Jag var i förra veckan i Lessebo och demonstrerade för en facklig kamrat som av styrelseordföranden i Klippan AB Förhandlingen gick bra för Benny, för den dagen var vi där och demonstrerade. Han fick behålla sitt jobb. Men i möte med fackliga företrädare på mina arbetsplatsbesök får jag signaler om att man upplever att attityden mot facket hårdnar. Min fråga till vice statsministern är: Vad avser vice statsministern att göra för att stärka de förtroendevaldas ställning?
Fru talman! Vi har en stark arbetsrättslagstiftning i Sverige. Det ska vi ha. Det underlättar att skapa goda förhållanden på arbetsplatserna. Även med en stark sådan lagstiftning efterlevs den inte helt ut överallt. Då får man naturligtvis överväga vad det beror på. Beror det på, som Carina Adolfsson sade, ett hårdnande klimat, eller är det något fel på lagstiftningen? Det här är naturligtvis någonting att hålla ögonen på. Men än ser jag inte något systematiskt mönster i detta än att jag kan säga att vi ska göra det ena eller det andra. Naturligtvis ska vi hålla ögonen på frågan.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Vi får alltfler signaler från de olika fackförbunden att det blir allt svårare att rekrytera fackliga förtroendevalda, inte minst skyddsombud. De har ett stort ansvar och är motorn i arbetsmiljöfrågorna på den enskilda arbetsplatsen. Vi vet också att det i dag är svårt att få förtroendevalda till förhandlingskommittér osv. Det som Benny Karlsson, hans familj och barn har blivit utsatta för dessa veckor är tufft. Om man då får frågan om man vill bli fackligt förtroendevald, kan man känna en viss tveksamhet för om man vill utsätta sin familj för det. Det vice statsministern säger om att vi ska hålla ögonen på detta är viktigt.
Fru talman! Jag vill kommentera två saker. Vi har haft en period av stor arbetslöshet. Det har inneburit att det fackliga arbetet har fått koncentreras mycket på det, och många av de andra arbetsrättsliga frågorna har inte kunnat hävdas med samma kraft. Jag tror att vi är i en annan situation nu. Jag ger Carina Adolfsson helt rätt i att arbetsskyddsombudens ställning har försvagats, delvis därför att arbetsskadelagstiftningen inte har varit så bra som den borde vara. Det är någonting som vi är på väg att rätta till.
Fru talman! Jag har en fråga till Nu när försvaret har bantats väsentligt har alltmer ansvar kommit att läggas på bl.a. hemvärnet, t.ex. när det gäller stödet till civilsamhället. Hemvärnet har förutsatts skola öka sin numerär, men i stället tappar man medlemmar på många ställen. Den ekvationen går med andra ord inte ihop. Vad avser statsrådet att göra för att kunna uppfylla vad som låg bakom beslutet om försvaret i framtiden, dvs. att hemvärnet ska klara en större uppgift?
Fru talman! Det är riktigt att siffrorna inte har nått upp till de tidigare mål som har fastställts. Överbefälhavaren har sagt att han tänker i sitt förslag till regeringen den 1 mars ta upp frågan i samband med att han redovisar sitt förslag om hur de nationella skyddsstyrkorna ska vara konstruerade och ha för arbetsuppgifter. Jag själv anser att det är mycket viktigt att den "försöksverksamhet" som pågår, där unga människor utbildas under tre månader för direkt placering i hemvärnet, går vidare. Den har varit framgångsrik åtminstone på vissa punkter, men det finns mer att göra.
Fru talman! Vi har nyligen kunnat se i samband med översvämningskatastroferna, som fortfarande är på gång, att hemvärnet har spelat en stor roll. För ungefär fem år sedan, den 17 november, när snön vräkte ned i Västsverige, var räddningen för många gamla och sjuka i Västsverige att de kunde nås av bandvagnar från I 15 i Borås. Från ansvarigt håll anges i dag att man inte skulle kunna genomföra sådana räddningsaktioner med hemvärn eller andra, bl.a. därför att det saknas materiel på platsen, folk med kunskap på platsen och att det inte finns några sådana insatsmöjligheter. Det är ett stort ansvar vi tar på oss när vi har skurit så pass i den delen av försvaret som gäller stödet till civilverksamheten. Vad ämnar statsrådet göra för att vi ska undvika verkliga katastrofer på området? Nu regnar det, men en annan dag kanske det snöar igen. Då vill jag inte vara Björn von Sydow och behöva ta ansvar för att folk varken kan få medicinsk eller annan hjälp.
Fru talman! Jag vill först understryka att under de senaste årens stora olyckor, och nu även översvämningarna, har det visat sig att samhällets räddningsorganisation fungerar mycket bra. Man förmår att samverka mellan alla berörda myndigheter, och frivilliginsatserna är betydelsefulla. Försvarsmakten - både de som är i grundutbildning och i hemvärnet - har räckt till de insatser som har behövts. Jag meddelade kammaren för någon tid sedan att regeringen har uppdragit åt Räddningsverket att komma med förslag till regeringen nu i december om det går att placera bandvagnar på den kommunala räddningstjänsten i någon legal form. Det förslaget har vi inte tagit ställning till ännu. Jag anser att det skulle vara mycket värdefullt att komplettera den kommunala räddningstjänsten med bandvagnar. Det finns heller inga omöjligheter i att hemvärnet kan disponera den typen av materiel.
Fru talman! Likt den tidigare frågeställaren vill jag också ställa en fråga som gäller översvämningar, men jag vill ställa min fråga till vice statsminister Även om de besvärliga översvämningarna i Västsverige har kulminerat på de flesta håll gäller detta inte Vänern. Jag bor själv i Vänersborg och ser problemen på nära håll. Eftersom Vänern kommer sist i översvämningskedjan visste hydrologisk expertis på ett mycket tidigt stadium att det skulle bli stora problem. Långt innan tvångstappning påbörjades visste Vattenfall att det skulle bli nödvändigt, men man ansåg sig förhindrad av vattendom att själv börja tappa maximalt eftersom man kunde riskera skadestånd vid eventuella tappningsskador längs Göta älv. Först när länsstyrelsen tog över kunde tvångstappning beordras. Vänern har redan passerat rekordvattenståndet från år 1967, och vattnet kommer att fortsätta att stiga fram till mitten av januari med ytterligare några decimeter enligt SMHI. Redan nu ställer den växande Vänern till stora problem. På västgötasidan ligger hundratals hektar under vatten. Om någon sida av sjön skulle råka ut för pålandsstorm stiger vattnet ytterligare en meter.

Fru talman! Det som vi har varit med om nu är någonting som vi måste dra lärdomar av. Vi hade redan tidigare problemen i Västernorrland. Nu måste vi ordentligt gå igenom erfarenheterna. Jag är övertygad om att just förhållandena vad gäller vattendomar är någonting vi kommer att titta på så att vi är bättre förberedda vid en ny katastrof. Det behöver inte vara i det här formatet, men någonting av detta får vi nog dessvärre räkna med också fortsättningsvis.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Lövdén apropå en artikel som handlar om regeringens arbetsgrupp för Skåne. Där står att ni ska ta vara på Skånes tillväxtmöjligheter på ett långsiktigt och uthålligt sätt. Det tolkar jag som att ni menar att miljömålen ska nås. I Miljömålskommittén eniga betänkande konstaterar vi att om man ska klara målen måste man minska den fossilbränslebaserade trafiken. Längre fram i artikeln talar ni om att man ska bygga ut E 22 och E 4. Då undrar jag hur dessa saker går ihop. Man ska väl inte vidga kapaciteten för det som ska minska?
Fru talman! Det är angeläget att förbättra vägstandarden på de vägar som Karin Svensson Smith tar upp för att komma ned i antalet trafikolyckor och minska olycksriskerna. Det handlar om trafiksäkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att på sikt få bättre förhållanden på de berörda vägarna. En annan viktig aspekt på frågeställningen är hur vi kan föra över mer trafik på den spårbundna trafiken. Där pågår också ett arbete som är väl känt i regionen, bl.a. med att försöka hitta en finansieringslösning där staten är inblandad för att bygga ut järnvägskapaciteten bl.a. genom Citytunnelssatsningen i Malmö.

Fru talman! Det har ni också med i artikeln. Summerar man satsningarna på E 22, E 4, Citytunneln, Hallandsåstunneln, yttre godsspår, mer kollektivtrafik i städerna, utbyggd regional kollektivtrafik är det satsningar som sammantaget nog tar hela det utrymme vi har för nationella infrastrukturinvesteringar. Då är jag lite grann nyfiken på hur ni tänker er att prioritera det. Skåne kan ju inte ta hela statens kaka i anspråk.
Fru talman! Riksdagen har en gång ställt sig bakom satsningen på Citytunneln, som är en strategisk investering för att öka den spårbundna kollektivtrafiken i Skåne. Det sker inte bara för Malmös vidkommande utan också för Skåne i övrigt. Nu handlar det om att hitta en finansiering för de ökade kostnaderna för Citytunneln. Det pågår ett förhandlingsarbete mellan staten, regionen och Malmö kommun för att söka sig fram till en sådan lösning. Det är fråga om en strategisk investering för att öka den spårbundna trafiken. Det är något som jag förstod på frågeställaren att hon tycker är en angelägen fråga att lösa.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksminister Margareta Winberg om den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag antar att vi är överens om att den gemensamma jordbrukspolitiken i Europa inte har tagit tillräcklig hänsyn till miljön och att åtgärderna för att minimera jordbrukets miljöbelastning inte är tillräckliga. Vi anser att man måste utarbeta separata miljömål för jordbruket. Är det jordbruksministerns uppfattning, och på vilket sätt driver vi i så fall den frågan från svenskt håll och med vilken framgång?
Fru talman! Jag delar Harald Nordlunds uppfattning att vi måste föra in mer av miljöperspektiv i jordbrukspolitiken och fiskepolitiken. Båda två är mitt ansvarsområde. Det gör vi genom att delta i miljömålsarbetet. Det gör vi inför vårt ordförandeskap genom det arbetsprogram som vi planerar och som vi också fått godkänt av de ansvariga kommissionärerna. Där har vi tagit upp punkter under de kommande mötena som handlar just om miljö och jordbruk. Tanken är att vi ska hitta både metoder och mål till Göteborgsmötet. Det gäller den s.k. Cardiffprocessen, som handlar om att olika politikområden också ska se till miljöperspektivet. På jordbrukets område håller vi på med det arbetet både nationellt och på EU-nivå. Jag hoppas att vi till Göteborgsmötet ska ha något riktigt bra att leverera.
Fru talman! Jag är glad att den svenska regeringen inte har samma inställning i den här frågan som när det gäller gemensamma koldioxidskattenivåer. Jag var rädd för att en förändring hade skett även i den här frågan så att uppfattningen var att EU inte ska lägga sig i det. Jag tackar för svaret.
Fru talman! Jag vill bara göra en korrigering. Det är inte alls så att vi inte tycker att EU ska lägga sig i gemensamma miljöskatter, och i det här fallet koldioxidskatter. Vad vi vänder oss mot är att beslut ska fattas med kvalificerad majoritet. Vi vill ha enighet. Men vi har ingenting emot att vi har gemensamma nivåer också på EU-nivå i det fallet.
Fru talman! Jag vill vända mig till statsrådet Britta En företeelse som har dykt upp i och med den nya IT-tekniken är s.k. spam, dvs. oönskad reklam som man får via sin elektroniska post. Det är ett stort problem i USA och tenderar att bli det också här i Sverige. Regeringen föreslog förra året i en proposition en s.k. opt out-lösning som innebar att konsumenten själv aktivt måste säga nej till reklam via e-posten, och det antogs av riksdagen. Den här lösningen förutsätter att det upprättas ett nationellt spärregister för marknadsföringen dit man anmäler att man inte vill ha reklamen. Jag förmodar att det inte är upprättat ännu. Jag har inte hört att det finns. Vid en opt out-lösning läggs ansvaret på konsumenten att själv aktivt säga nej och också ta reda på hur man gör det. Det finns en annan lösning som heter opt in. Jag vill höra om statsrådet Britta Lejon skulle kunna tänka sig att överväga en opt in-lösning där ansvaret i stället läggs på företagen.
Fru talman! Det är ett oskick att behöva tvingas betala för obeställd reklam. Att ta emot reklam som vi inte vill ha tvingas vi som konsumenter att göra i många sammanhang. Men den reklam som man får via sina datorer måste man till skillnad från annan obeställd reklam dessutom betala för. Självklart måste vi hitta en lösning på problemet som ser till konsumenternas intressen. Vi har tidigare, precis som frågeställaren redogjorde för, här i riksdagen fattat beslut om ett sätt att försöka handskas med den här situationen. Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att titta närmare på hur man ska kunna få det att bli effektivt. Konsumentverket har alldeles nyligen i en rapport till regeringen redovisat sina bedömningar. Man visar på ett antal olika svåra faktorer att ta hänsyn till oavsett vilken modell man väljer, om jag har förstått det hela rätt. Jag kan bara här i dag försäkra Barbro Feltzing om att det är en fråga som jag prioriterar. Lösningen är dock ännu inte riktigt för handen.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Britta Lejon för svaret, som jag är mycket glad för. Det som jag själv har föreslagit är att det skulle införas en lag om att reklam inte ska kunna föras över på mottagarens bekostnad, precis som statsrådet sade. Internetaktörer skulle också kunna förbjuda viss reklam, exempel för pornografi. Detta kan genomföras i den opt outlösning som finns. Med en opt in-lösning blir det mycket bättre. Detta har prövats i USA, där inte en opt out-lösning men däremot en opt in-lösning fungerar. I Washington har man en mycket sträng lag, där det föreskrivs stora böter för att överösa exempelvis företag med reklam.
Fru talman! Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län. Tillsammans med Stockholm och Mälardalen i övrigt utgör det också landets största arbetsmarknad. Jag vill till statsrådet Lövdén ställa en fråga som har att göra med de hinder som finns för länets fortsatta utveckling. Den har att göra med den mycket ansträngda bostadssituationen för studenter, forskare och andra som behöver bo i Uppsala för att kunna utvecklas vidare. En problematik är avsaknaden av infrastrukturering, som klart hör till statens roll. Vi har väntat länge på en ny sträckning av E 4 och av banområdet. Hur tacklar statsrådet den frågan i regeringen?
Fru talman! Regeringen har aviserat att den under nästa år kommer att lägga en infrastrukturproposition på riksdagens bord. Det är riktigt, som Rigmor Stenmark säger, att förutsättningarna för bostadsbyggande i många tillväxtområden hämmas av otillräckliga satsningar och otillfredsställande lösningar på infrastrukturproblemen. Den situationen gäller för Uppsala och i hög grad också för Stockholmsregionen. Regeringen kommer alltså under nästa år att lägga fram ett förslag till långsiktig lösning av de infrastrukturfrågor som vi har att hantera både i tillväxtregioner och i andra delar av Sverige. Som Rigmor Stenmark mycket väl känner till har regeringen också vidtagit en del åtgärder för att underlätta bostadssituationen. Detta gäller bl.a. för studentbostadsbyggandet, för vilket vi har lagt fast ett investeringsbidrag om 400 miljoner kronor på två år, vilket ska leda till 10 000 nya studentlägenheter. Jag har noterat att Uppsala är aktivt också när det gäller studentbostadsbyggandet.
Fru talman! Detta är bra, men vi har nu alltför länge fått se att allting bara senareläggs. Det måste till en ny sträckning av E 4, eftersom den nuvarande situationen fungerar som en stoppkloss på markområdet. Vi tycker att det är bra med pengarna till studentbostäder, men man kan inte bygga i den takt som man skulle önska. Osäkerheten om var vägen kommer att dras och om hur det blir med banområdet hämmar också utvecklingen på landsbygden. Vi måste få en klarhet i detta, inte bara löften om att något ska göras i framtiden.
Fru talman! Mitt svar är liksom tidigare att regeringen avser att lägga fram en infrastrukturproposition under nästa år. Bostadsfrågan ska ses i perspektivet av en större bostadsregion än bara Uppsala kommun. Det handlar också om de kringliggande kommunerna. Jag har exempelvis noterat att Tierps kommun har fått en befolkningsinflyttning och kanske har en bättre situation på bostadsmarknaden än vad man har i Uppsala kommun. En bostadsregion är större än en enskild kommun, och bostadsbyggande och bostadsförsörjning måste klaras i ett regionalt perspektiv.
Fru talman! En fråga till vice statsminister Lena Det kommande ordförandeskapet i EU innebär stora anspänningar för Sverige på många områden. För att garantera mötesdeltagare största möjliga säkerhet kommer det naturligtvis att krävas stora polisresurser. Den budget som i går beslutades för justitieområdet ger en ökning av ramen om 575 miljoner kronor, som både ska räcka till personalförstärkning och täcka kostnader för det kommande årets lönerörelse. EU-satsningen har av Rikspolisstyrelsen beräknats kosta 500 miljoner, och det återstår alltså 75 miljoner.
Fru talman! Vi vet att det varit lite si och så med hur polisen under ett antal år har hållit sig inom sina anslag, men det har blivit bättre. Jag utgår från att de ytterligare påslag som vi nu har givit till polisen ska möjliggöra att den kan hålla sig inom de anslag som den har fått. Polisen har naturligtvis en grundbemanning för normalsituationen. Därutöver måste man faktiskt också räkna med att en huvudstad t.ex. då och då har besök av utländska gäster, och nu kommer det att bli lite mera av det i hela landet. För det har den som sagt extra anslag.
Fru talman! Det är inte så förtröstansfullt för polisen, som tidigare har fått en anmaning från statsministern att eventuellt utnyttja anslagskredit. Vi känner alla till statsministerns uppfattning om situationen för den som är satt i skuld. Menar vice statsministern att det är rimligt att vi har en poliskår som är satt i skuld och som enligt statsministerns bedömning icke är fri?
Fru talman! Naturligtvis vill både riksdagen, som beviljar anslagen, regeringen som föreslår dem och polisen själv - det utgår jag ifrån - att man ska hålla sig inom de anslag som man faktiskt har. Man har tidigare överskridit sina anslag, och man har fortfarande ett problem. I allra värsta fall måste man klara det just med möjligheten att överskrida kontot och få en anslagskredit, men för allas skull är det självfallet bra om det inte behöver ske.
Fru talman! Många barn och även en del vuxna väntar just nu på tomten. Oavsett om vi tror på tomten eller inte är julhandeln i full gång. Jag har av den anledningen en fråga till konsumentministern. Både för barn och för ungdomar står dataspel högt på önskelistan. Dataspel är bra, eftersom de är lärorika, avkopplande och i många fall pedagogiska, men det finns också avarter. Det finns många exempel på mycket dåliga spel som barn och ungdomar kan köpa och som vi vuxna kan ge våra barn. Det finns krigsspel och mycket våldsamma och realistiska dataspel, där man skjuter med kulsprutor, där huvudena far av och där man får poäng för sönderskjutna ben. De är mycket realistiskt gjorda.
Fru talman! Ja, det tror jag. Jag tror också att konsumenterna genom sin makt att välja kan påverka. Här har naturligtvis alla föräldrar ett stort ansvar. Jag har sagt att det finns några områden som jag vill prioritera mer än andra i mitt arbete som konsumentminister. Ett av de områdena handlar om barn, om vårt behov av att kunna skydda barn i större utsträckning än andra medborgare i vårt samhälle, eftersom barn är särskilt utsatta. Jag vet att Konsumentverket och många frivilliga organisationer bedriver ett alldeles utomordentligt arbete för att uppmärksamma de problem som Monica Green lyfter fram. För egen del tror jag att ett sätt att från politiskt håll få till stånd en bättre tingens ordning i den här branschen är att fråga branschen - vilket vi nu kan göra här i dag från riksdagens talarstol - om man från branschens sida är beredd att se de här problemen och ta ett större ansvar än vad man gör i dag. Den frågan kan också ställas från barnorganisationerna. Jag riktar gärna på Monica Greens uppmaning en sådan fråga till den ansvariga branschen. Jag tror att det här är något som vi behöver arbeta med.
Fru talman! Dataspelsbranschen har ju nu gått om filmbranschen i omsättning. Det handlar alltså om oerhört mycket pengar, och det är oerhört viktigt att även branschen tar sitt ansvar. För att konsumenter och föräldrar ska kunna ta ett ansvar behövs det också en större insyn. När man som förälder, farmor eller morfar ska köpa julklappar till barnen bör man också veta vad spelen innehåller. Det borde finnas tydligare regler och innehållsdeklarationer om vad spelen innebär för dem som ska spela.
Fru talman! Information över huvud taget, oavsett vilka produkter eller tjänster det handlar om, är en viktig konsumentfråga. Vi kan inte göra väl övervägda val och välja bort dåliga produkter om vi inte har tillräckligt med information. Det är en fråga som Sverige driver både nationellt och internationellt i vårt EU-samarbete att få till stånd högre krav på information på en mängd olika områden vad gäller både produkter och tjänster. Det är någonting som vi redan har på agendan och som vi förhoppningsvis kommer att bidra positivt till under vårt ordförandehalvår eller åtminstone så småningom i EU-samarbetet. Jag tycker att det finns all anledning att ställa frågan till den ansvariga branschen: Ser man problemen, gör man något och är man beredd att vidta några ytterligare åtgärder över huvud taget för att komma till rätta med problemen. Dit hör självfallet informationen.
Fru talman! Min fråga riktar jag till försvarsminister Björn von Sydow. Riksdagen beslutade om en omläggning av försvaret nyligen. I det beslutet fanns ett besked om att det skulle vara två likvärdiga marinbaser - i Stockholm och i Karlskrona. Jag känner oro för att Karlskrona ligger i strykklass. Jag har två konkreta frågor till ministern om pågående arbeten. Den ena handlar om dykutbildningen. Det finns en utredning som enligt min uppfattning permanentar dagens struktur. Jag skulle gärna vilja höra ministerns syn på hur den framtida dykutbildningen ska komma att organiseras.
Fru talman! Jag känner inte till Dykutredningens förslag. Jag kan därför inte ge något svar på frågan, men jag kan säga att regeringen kommer att på olika sätt se till att det blir som riksdagen har bestämt, nämligen att vi har två likvärdiga marinbaser, Karlskrona och Berga.
Fru talman! Min andra konkreta fråga gäller just det marina underhållet. Det finns i dag en oro från Karlskronavarvets sida, från Kockums och dess tyska ägare, om långsiktigheten i underhållet som beställs av Försvarets materielverk. Även här vill jag höra hur ministern ser på det kommande propositionsarbetet osv.
Fru talman! Regeringen kommer snart att presentera inför riksdagen sin bedömning i dessa frågor, men jag kan säga att Försvarets materielverk har inlämnat en skrivelse där man pläderar för att de kvalificerade halvtidsmoderniseringarna osv. bör ske vid Karlskronavarvet.
Därmed är veckans och dagens frågestund avslutad. Vi har med förenade insatser klarat av fler frågor än vanligtvis. Det tackar jag er alla för medverkan till. Ändock var det minst lika många som inte fick tillfälle att ställa sin fråga i dag. Jag hoppas att ni inte ska förtröttas inför framtiden.

Fru talman! Jag vill först tacka för att jag slapp tidspressen att tala innan frågestunden Jag är något rädd för att min uppsatta tid inte riktigt kommer att hålla, men jag hoppas att kammaren och fru talmannen har förståelse för det. Jag kommer i mitt anförande att koncentrera mig på Vänsterpartiets syn på den sociala bostadspolitiken och allmännyttans roll som garant för en sund bostadsmarknad. Owe Hellberg kommer att ta upp aspekter kring bygg och boendekostnader i sitt anförande. Under 90-talet har stora förändringar skett i den sociala bostadspolitiken som framför allt har inneburit en ökad marknadsanpassning, där hyresgästerna har drabbats mycket hårt. Skattereformen i kombination med försämrat skydd för de boende och för blivande hyresgäster har skapat en osund bostadsmarknad. Vänsterpartiet har under flera år kritiserat den förda politiken och strävat efter att förstärka de boendes rättigheter och möjligheter att få bostad. Nu äntligen har regeringen insett att det är dags att tygla marknaden och sätta den sociala bostadspolitiken på dagordningen. De borgerliga partierna med Moderaterna i spetsen motsätter sig alla försök att skapa en bostadsmarknad på de boendes villkor och fortsätter att hävda plånbokens tjocklek som en helt avgörande grund för rätten till bostad. När man skärskådar de borgerliga förslagen i de båda betänkandena kan vi konstatera att det handlar om fortsatta avregleringar av en bostadsmarknad som i stora stycken redan är färdigavreglerad. Borgerlighetens enda gud och ledstjärna, marknaden, ska få en än större makt, och de boendes organisationer och samhällets uppgift att tillse att marknaden fungerar på ett socialt acceptabelt sätt avfärdar man. Resultatet av den borgerliga politiken kommer att bli ännu högre boendekostnader framför allt i de områden där efterfrågan är störst. Fru talman! De allmännyttiga bostadsföretagen har spelat en avgörande roll för den sociala bostadspolitiken sedan den infördes 1946. Syftet har varit att erbjuda bostäder av god kvalitet till låga hyror för att på så sätt fungera som ett både prispressande och kvalitetshöjande inslag på bostadsmarknaden. Tillgängligheten för alla har varit en hörnsten för allmännyttan, och alla har oavsett inkomst och klasstillhörighet haft samma rätt till boende. Allmännyttan har ofta varit en garant för dem som stängts ut från den övriga bostadsmarknaden. Systemskiftet i den svenska bostadspolitiken under 90-talet har försvagat de allmännyttiga bostadsföretagen, vilket har lett till att de kommunala ägarna numera ofta ställer samma krav på sina bostadsföretag som de privata ägarna på sina. Ett exempel på detta är att de kommunala företagen skärpt kraven på nytillträdande hyresgäster så att det i flera fall har varit omöjligt för arbetslösa och personer med svag ekonomi att få en egen bostad genom de allmännyttiga bostadsföretagens försorg. Systemskiftet i bostadspolitiken och på kreditmarknaden har skapat stora ekonomiska problem för en rad allmännyttiga bostadsföretag. I kombination med vikande befolkningsunderlag med tomma lägenheter som följd har flera av bostadsföretagen dessutom blivit en stor ekonomisk belastning för en rad kommuner. Samtidigt har flera stora bostadsföretag, framför allt i de stora städerna och i tillväxtområdena, en mycket stark ekonomi, vars vinster användes av ägarna på ett sätt som inte kan anses överensstämma med begreppet allmännyttigt. Företagen fick ofta bidra till en annan kommunal verksamhet genom vinster på försäljning, utdelningskrav och krav på koncernbildning. Om staten ska kunna ta sitt ansvar för den sociala bostadspolitiken måste staten också klargöra gränserna för hur kommunerna ska kunna utnyttja sitt ägande och tillse att företagen ges rimliga förutsättningar för att också framöver kunna vara den självklara del av den sociala bostadspolitiken som man en gång varit. Den stopplagstiftning som borgerligheten så kraftigt kritiserar avseende utförsäljning och vinstutdelning tillkom för att skapa rådrum för att tydligt kunna definiera allmännyttan och allmännyttans funktion i en social bostadspolitik. Men den tillkom också för att man skulle värna bruksvärdessystemet. Bruksvärdessystemet måste nämligen för att bli ett verksamt redskap bygga på en bostadsmarknad där en stor del av bostäderna förvaltas enligt självkostnadsprincipen som ett neutralt jämförelseobjekt. I annat fall kommer hyrorna i tillväxtområdena att stiga ytterligare och ännu kraftigare. Fru talman! Vänsterpartiet har under en rad år motionerat om behovet av en samordning av bostadspolitiken. Vi har föreslagit att regeringen ska ha ett statsråd med övergripande ansvar för bostadspolitiska frågor. Vi har ställt det kravet både utifrån den vikt som boendet har för medborgarna och utifrån behovet av en helhetssyn på hela sektorn - allt ifrån boende till samhällsplanering. Vi har delvis fått som vi vill i frågan. En rad frågor har nämligen hänskjutits till biträdande finansministern. Men fortfarande saknas den helhetssyn som vi anser behövs och som jag tror skulle ha en stor betydelse. Den samordning som trots allt har skett tror jag har haft en positiv betydelse för de förslag som nu finns i betänkandet BoU2. När propositionen kom ställde vi oss bakom förslagen, även om vi kritiserade delar av dem utifrån det faktum att regeringen inte vågade gå så långt som behövdes för att lagstiftningsförändringarna skulle fungera fullt ut. Vid behandlingen i utskottet har Vänsterpartiet fått en rad skrivningar som ytterligare förbättrar och förstärker förslaget. Jag vill bara peka på ett par av dessa. Vänsterpartiet har under många krävt en bostadsanvisningslag för att ge kommunerna ett kraftfullt redskap i bekämpandet av bostadslöshet och hemlöshet. Våra motioner har alltid blivit avslagna av majoriteten. De skrivningar som vi har fått in i betänkandet tolkar vi som en framgång. Även om vi inte har fått en tillstyrkan på förslaget kan vi konstatera att nu även socialdemokratin har kommit till insikt om att kommunerna behöver ett bättre redskap och att en ny bostadsanvisningslag är nödvändig för att förslaget om bostadsförmedlingar ska bli verkningsfullt. Vänsterpartiet har också under flera år krävt obligatoriska boendeplaneringsprogram. Programmen skulle tvinga kommunerna att föra upp bostadspolitiken på kommunfullmäktiges bord. Förslaget om bostadsförsörjningsprogram är naturligtvis bara en början på denna process, och enligt vårt förmenande inte tillräckligt för att täcka in hela den boendepolitiska agendan i fullmäktigeförsamlingarna. I betänkandet står nu att bostadsförsörjning inte enbart avser nytillskott av bostäder, utan också bl.a. handlar om hur det byggda beståndet nyttjas bäst. Det är av vikt att kommunerna i detta avseende har en helhetssyn där alla kommuninvånarnas behov vägs in. Det kan gälla sociala frågor inkluderande segregationsfrågor, men även t.ex. miljöfrågor. Förslaget har enligt oss också förbättrats genom utskottets tydliga markering om att behovet av att åtminstone en gång per mandatperiod behandla bostadsförsörjningsprogrammet i fullmäktige. För oss är detta ett bevis på att våra krav på boendeplaneringsprogram har vunnit erkännande. Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Lars-Erik Lövdén trots att jag har sett att han har lämnat församlingen. Någon annan socialdemokrat kanske kan svara. Delar socialdemokraterna vår uppfattning om behovet av ett allsidigt boendeplaneringsprogram i kommunerna? Fru talman! Vänsterpartiet har ett särskilt yttrande i BoU2 där vi tar upp kravet på att göra det obligatoriskt för kommunerna att inrätta bostadsförmedlingar. Förslaget från vår sida har två grunder. För det första innebär ett obligatorium att den tveksamhet som Lagrådet för fram undanröjs och att kommunerna dessutom tvingas fundera över behovet i den egna kommunen. För det andra tror vi inte att bostadsförmedling enbart behövs där det råder brist på bostäder, utan också som ett instrument och ett skydd för dem som har svårt att få bostad i kommuner utan bostadsbrist. En bostadsförmedling är också en servicefunktion gentemot medborgarna avseende kötid och som informationskanal om den allmänna situationen på bostadsmarknaden. För kommunalpolitiker borde också en bostadsförmedling kunna fungera alldeles utmärkt som ett planeringsinstrument. Vi vet att när lagen om bostadsförsörjning togs bort så försvann också merparten av landets bostadsförmedlingar. Risken är att syftet med det nya lagförslaget inte kommer att få avsedd effekt. Vi kommer noga att bevaka vad som sker, och vid behov komma tillbaka till riksdagen med nya initiativ i dessa frågor. Fru talman! Jag vill avslutningsvis uppehålla mig kring reglerna för bostadsförmedling. När vi inför kommunal skyldighet att anordna bostadsförmedling ger vi också bostadsförmedlingen rätten att ta ut skälig köavgift för att täcka kostnaderna för administration av kön. Samtidigt finns en möjlighet att ta ut förmedlingsavgift om 2 000 kr av den bostadssökande. 2 000 kr kan tas ut från en och samma sökande, eller om man är beredd att se över reglerna kring detta. I anslutning till detta vill jag också yrka bifall till reservation 10 i BoU2. I reservationen tas problemet upp med att mäklare som enbart förmedlar hyresrätter inte omfattas av fastighetsmäklarlagens tillämpning. ALLBO-kommitténs undersökningar visar att det inte finns något skäl för ett sådant undantag. Tvärtom visar undersökningar att det finns gott om oseriösa mäklare i branschen. Många gånger tar man ut förmedlingsavgiften i förskott. Om en bostadssökande använder sig av flera mäklare samtidigt tvingas man ligga ute med ganska många tusenlappar. Vid flera tillfällen har mäklarna efter att ha tagit ut förskottsbetalning gått i konkurs, och den bostadssökande har förlorat sina pengar. Sammantaget har vi svårt att förstå majoritetens ovilja att snabbt komma till rätta med problemet. Varför inte redan nu ta initiativ till att få bort undantaget i fastighetsmäklarlagen eller i alla fall låta verksamheten stå under tillsyn av Fastighetsmäklarnämnden?

Fru talman! Skattestatistisk årsbok för 2000 som vi fick nu i veckan visar att utgifterna för ändamålet bostäder och samhällsplanering under åren 1993 till 1997 har minskat kraftigt som en följd av lägre räntesubventioner till bostadsbyggandet. Siffrorna som redovisas i offentliga utgifter är 1993 54,2 miljarder och 1997 34,1 miljard. Underlaget för vad som räknas in är något oklart. Dock kan vi med bestämdhet säga att statens insatser minskat avsevärt. Staten tar dock i dag in 23 miljarder i fastighetsskatt och 17 miljarder i byggmoms. I årsboken börjar man med att redovisa Adam Smiths fyra grundläggande regler om beskattning. Nummer ett är att medborgarna ska bidra till statens underhåll efter förmåga, nummer två att den skatt som varje individ är tvungen att betala ska vara känd i förväg, nummer tre att varje skatt bör påföras vid en tidpunkt och på det sätt som bäst passar den som ska betala och nummer fyra att varje skatt bör vara konstruerad så att den tar så lite som möjligt ur folkets fickor utöver vad den inbringar till statskassan. För såväl nutida som framtida bostadsförsörjning arbetar regeringen helt stick i stäv med dessa principer. Principen om skatt efter förmåga tycks vara okänd för regeringen. Riksskatteverkets styrelse har fastställt omräkningstalen som används för att räkna fram taxeringsvärdena för år 2001. Följden av dessa omräkningar, som inte går att överklaga, blir extrema skattehöjningar i framför allt storstäderna. Till de värsta exemplen hör Solna och Sundbyberg med nästan en dubblering av taxeringsvärdet. Den genomsnittliga fastighetsskatten för småhus stiger med nästan 10 000 kr, från 17 210 kr till 27 160 kr i Solna. Många blir givetvis förmögna genom de höjda taxeringsvärdena, men för andra tillkommer en höjd förmögenhetsskatt grundad på fiktiva värden. Detta är inte skatt efter bärkraft. Fastighetsskatten strider också mot Adam Smiths princip nummer två, nämligen att tidpunkt och sätt för betalning liksom den summa som ska betalas ska vara klar och tydlig för den som ska betala. Alla svenskar borde ha rätt att veta vilken skatt de ska betala. Kristdemokraterna kräver en fortsatt frysning av taxeringsvärdena samt att den statliga fastighetsskatten sänks för att på sikt avskaffas. Fastighetsskatten strider också mot Smiths tredje sats om den tidpunkt som passar bäst, eftersom det i dag saknas bostäder i tillväxtområdena. Slutligen strider den mot hans fjärde princip om att ta så lite som möjligt ur folkets fickor utöver vad den inbringar till statskassan. Den har inte längre någon förankring i människors rättsmedvetande. Att skatten tas ut på en kapitalinkomst som inte finns är ganska unikt för Fru talman! Regeringens oförmåga att skapa villkor för att en framtida bostadsförsörjning ska bli möjlig har lett till en handlingsförlamning, som i sin tur lett till försök att gå förbi demokratin och centralisera makten. Försöket med två tredjedels majoritet i kommunfullmäktige för att få sälja mer än en tiondel av de kommunala bostadsbolagen eller över 1 000 lägenheter är ett försök att med makt styra en låtsad demokrati. Samtidigt går regeringen ut med en bredare remiss än någonsin om en uthållig demokrati. Det råder en stor obalans i regeringens agerande - den vänstra handen vet inte vad den högra gör. Om vi ska sluta slita ut de bostäder tidigare generationer byggt upp och om vi ska kunna förnya och skapa nya bostäder, krävs starka incitament inom flera olika områden. Under den tid då Sverige var ett folkhem fanns bostäder för alla. Människor kunde hänvisa till ett hem - mitt hem. Ordet hemlängtan var också vanligare än nu, då det är otydligt för många vilket som egentligen är mitt hem. Nu är folkhemmet borta, och det finns människor som förvägras ett hem. Den natt jag var ute med Stockholmspolisen stängde sista härbärget kl. 20.30. Om regeringen ser till att skapa förutsättningar för lägre bygg och boendekostnader, möjligheter till konkurrens i upphandlingen, en moderniserad hyreslagstiftning och bättre möjligheter till självförvaltning, skulle kommunerna kunna sätta tryck på planberedskapen och sluta med att beklaga sig över att det kommunala utjämningssystemet förstör allting. Utjämningssystemet, där den ena kommunen solidariskt ska ge till den andra, är för övrigt snart det enda område där staten värnar om det kommunala självstyret. Det fungerar inte. Jag som har fyra barn vet att man inte kan ta från det ena syskonet och ge till det andra. Det är bättre att själv ge en gåva till den som behöver. Är det något system som subsidiärt skulle lyftas till staten, är det detta. Samhällsbyggande måste ske utifrån människans behov av de små gemenskaperna. En bostadsförsörjningslag kan aldrig ersätta den starka kraft att skapa goda bostäder som finns i familjebanden. De två strömningar som präglat den senaste tiden med ett socialistiskt kollektivistiskt synsätt i parhäst med ett liberalt individualistiskt synsätt löser varken familjeeller bostadspolitiken. Familjen måste lyftas fram, och människor måste kunna känna trygghet i boendet. Därför behövs valfrihet och mångfald. Människor ska kunna bo i hyresrätt av bekvämlighetsskäl, ekonomiska skäl, tidsperspektivskäl, studieskäl osv. De som ekonomiskt vill prioritera en bostadsrätt ska kunna göra det. Man ska kunna äga sin bostad i likhet med hur det är i andra länder i Europa. Det är tragiskt att barnfamiljer straffats ut från villaboendet. Här har det nya bostadsbidragssystemet styrt bort flera. Det går inte heller att bygga nya villor i dag på det sätt som vi 40-talister kunde göra. Ett sätt att lösa motviljan mot nybyggnationer är att sänka byggmomsen. Vi kristdemokrater har begärt en konsekvensutredning om sänkt byggmoms. Jag har ställt en interpellation om upphandlingen till handelsminister Leif Pagrotsky som tyvärr inte tog den till sitt bord. Jag kommer dock att få en debatt med konkurrensminister Ulrica Messing i januari avseende upphandlingen av byggvaror. Att själv kunna förvalta sin bostad eller fastighet måste också bli enklare. Dels måste skattetaket vid självförvaltning höjas så att det lönar sig, dels måste man kunna ha olika möjlighet till självförvaltning i samma trappuppgång eller i samma hus. Jag vill redan nu yrka bifall till reservation 2 under mom. 2 och reservation 10 under mom. 5 i betänkande BoU1. För tids vinnande nöjer jag mig med dessa reservationer. Vad gäller budgetfrågorna kommer kristdemokraterna att rösta gult. Vi har ett fullt finansierat budgetalternativ. Fru talman! Det byggs inga hyresrätter i dag. Det går inte att få lönsamhet. Hyreslagstiftningen är dessutom sådan att en hyresgäst inom sex månader efter inflyttning kan överklaga hyran till hyresnämnden och fastighetsägaren har att ändra hyran i hela fastigheten. Det är ett otidsenligt system. Allmännyttans hyresledande roll har övertolkats. Bruksvärde och lägesfaktorer har för låg genomslagskraft. Denna likriktning slår hårt mot dem som behöver en bostad. Många människor väljer hellre en bostad än millimeterrättvisa. Det är viktigt att hyresgästen har ett starkt besittningsskydd. Ingen fastighetsägare ska kunna köra ut en hyresgäst för att en annan är beredd att betala mera, men systemet är i dag högst otillfredsställande. Vi är på väg att få ett klassamhälle där allemansrätten inte längre gäller en bostad. Folk straffas bort från sina bostäder genom fastighetsskattens orättfärdighet. Familjer måste köpa färdiga villor och får inte uppleva det kreativa skapandet av att bygga något nytt. Ordet hem håller på att tas upp av andra områden. Datavärlden har förstått kraften i ordet hem och använder begreppet hemsida. Uttrycket borta bra men hemma bäst är urvattnat. Ordet bostad har fått slagsida. I ett stort antal kommuner står lägenheter tomma. Detta får givetvis andra hyresgäster betala. Tillväxtorterna har problem med arbetskraft eftersom inte bostäder kan erbjudas. Ett lyft för bostadsförsörjningspolitiken är byggoch boendeforskningen. Det är av stor vikt att en sammanhållen bygg och bostadsforskning med tvärvetenskaplig inriktning ges fortsatt stöd. Tyvärr nämns inte ordet byggforskning i samband med det nya rådet Forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande som startar vid årsskiftet. Det har också tilldelats knapphändigt med resurser. Miljöminster Kjell Larsson betonade i en interpellationsdebatt den 27 november att det är regeringens avsikt att byggforskningen och även experimentbyggandet ska utvecklas inom det nya rådet i samverkan med branschen och andra intressenter. Vi kristdemokrater kommer att bevaka att så sker. Inte minst VASKA projektet har varit lyckosamt i Umeå där vattensäkerhet osv. har tagits fram. Inom Byggforskningsrådet bedrivs för närvarande forskning om bl.a. material, byggnadsteknik och installationer samt utveckling av metoder för förvaltning och brukande av byggnader. Det handlar om kvalitetsforskning. Ett syfte är att skapa förutsättningar för en god inomhusmiljö och att minimera allergirisker. Detta är inte minst viktigt inom förskolor och skolor. Jag hoppas att den krångliga EU notifieringen kommer att ge utslag i förskolor och skolor innan lotteriverksamheten med de lokala investeringsmedlen är avslutad. Dessutom är genusperspektivet inom bygg och bostadsforskningen mycket outvecklat. Det har också vi kristdemokrater tagit upp. Fru talman! Mitt anförande kommer att följas upp av Annelie Enochson och Harald Bergström. Jag vill därför sluta med att till bostadsminister Lars-Erik Lövdén som sitter här i kammaren överlämna tio budord inför den fortsatta bostadspolitiken. 1. Du ska inte lågprioritera bostadspolitiken och skylla på kommunerna. 2. Du ska inte missbruka allemansrätten till en bostad genom stopplagstiftning. 3. Bostaden ska vara en tillflykt till gemenskap, vila och trygghet. 4. Helga det bostadsbestånd tidigare generationer byggt upp och slit inte ut det. 5. Dräp inte människors trivsel genom segregation och hemlöshet. 6. Skapa valfrihet och mångfald i boendet, begå inte frihetsbrott. 7. Bostäder ska inte utsättas för skattekonfiskation. 8. Ha bättre tro på den kommunala självstyrelsen och baktala den inte. 9. Våga släppa lite på den strikta hyreslagstiftningen och ge marknaden en liten chans.

Fru talman! Det fanns ganska mycket att ta replik på, men jag ska inskränka mig till en del. Ulla-Britt Hagström hyllade det gamla svenska folkhemmet. Det svenska folkhemmet byggdes upp på en del olika fundament. Ett av de fundamenten var allmännyttan, det statliga och kommunala ansvaret för allas rätt till en bostad. Till det fundamentet fördes ganska snart också en rättvis hyressättning genom ett bruksvärdessystem. Man skulle ha en allmännytta utan vinstintresse som skulle kunna vara ett objektivt jämförelseobjekt för hyressättningen. När jag läser era reservationer vill ni avskaffa fundamentet för folkhemmet. Jag kan inte se någonstans att ni är beredda att återinföra folkhemmet någon annanstans. Er politik lever inte upp till särskilt många av de tio budord som Ulla-Britt Hagström läste upp. Er poltik har lett fram till en ökad hemlöshet, till en ökad svårighet att komma in på bostadsmarknaden. Den politik ni för är marknadens politik. Marknaden är inte intresserad av sociala hänsyn.
Fru talman! Så illa är det nog inte. Om vi börjar med frågan om allmännyttan är vi kristdemokrater positiva till den. Vi hade önskat att ALLBO utredningen hade börjat i en annan ände, att man hade sett behovet av bostäder i stället för att som nu med maktmedel och med alla medel försöka behålla styrningen och sätta sig över den kommunala självstyrelsen. Vi är för den kommunala självstyrelsen. Vad gäller allmännyttans hyresledande roll har den övertolkats i dag. Tolkningen var inte riktigt på det sättet. Det fanns ett bruksvärdesincitament. Det fanns ett marknadsincitament. De incitamenten vill vi ha tillbaka. Vi vill föra in att läget kan spela roll. Vi vill också föra in bruksvärdets roll. Jag har diskuterat med ledande tjänstemän inom allmännyttan som vill konkurrera på lika villkor som privata fastighetsägare och som inte vill ha särskilda lagar. De tio buden är givna som förslag och råd. Ingen kan berömma sig av att kunna leva upp till alla bud. Men vi har dem som en tillförsikt. Vårt mål är att kunna leva upp till dem så mycket som möjligt. Det är mitt svar.
Fru talman! När man uttrycker sig så slarvigt om bruksvärdesprincipen som Ulla-Britt Hagström gör vill jag att hon definierar på vilka sätt reglerna för bruksvärdesprincipen har förändrats. Vad är det i bruksvärdesprincipen som gör att lägesfaktorn inte slår igenom? Så vitt jag vet - jag kan se på min egen hemkommun - har lägesfaktorn slagit igenom ganska kraftigt, enligt mitt förmenande t.o.m. kraftigare. Tittar man på vad hyresgäster framför allt efterfrågar är det trygghet och säkerhet i boendet. Det är det alla hyresgäster sätter högst i sitt boende. Jag har mycket svårt att förstå. Jag tycker att det här handlar om något slags propaganda. Om man upprepar en sak tillräckligt ofta kommer man att misskreditera ett system. Att man sedan i vissa kommuner i förhandlingar mellan hyresgästföreningen och fastighetsägarföreningen tolkar bruksvärdesprincipen på ett annat sätt har inte med bruksvärdessystemet att göra. Det handlar om fria förhandlingar mellan två parter som förhoppningsvis kan vara ganska likställda. När det gäller utförsäljning av allmännyttan kan jag konstatera att man inte kan vara för allmännyttan samtidigt som man i kommun efter kommun medverkar till en utförsäljning och ett borttagande av allmännyttan. Det är att sitta på två stolar samtidigt. Och det är väldigt långt mellan de stolarna. Risken är att man ramlar ned och slår sig ganska illa.
Fru talman! Risken är nog att Sten Lundström slår sig hårdare om han tror att vi med centralistiska medel ska kunna sätta oss över alla kommuner. I den kommun som Sten Lundström kommer från, Malmö, lever MKB nära ett privat fastighetsägarbolags sätt att hantera frågorna. Man har t.o.m. olika gårdsherrar, eller vad de kallas, som ser till vilka som ska få bo där. Det är den som bäst passar in i ett hus, som man tror ska trivas bäst, osv. Man har inte råkat ut för några överklaganden, vad jag har förstått. Om jag tittar på min kommun säger man: vi skulle kunna ha lägre hyra i vissa områden om vi inte vore piskade att försöka upprätthålla en s.k. hyresledande roll. Vi skulle kunna sänka hyran inom vissa områden. Det finns också områden med många tomma lägenheter. Det finns många kommuner som faktiskt har otroligt många outhyrda lägenheter. Jag har siffrorna här, men jag tar mig inte tid att leta efter dem nu. På det sättet skulle det bli mycket bättre om vi finge en friare marknad där man skulle kunna ingå individuella avtal, långsiktiga avtal osv. Sedan har vi också det sociala perspektivet. Vi måste ju utgå från att stödet ska ges till den enskilda personen. Vi måste se till hur vi bär oss åt för att enskilda människor ska kunna få rätt till en lägenhet. Det kan vi göra genom att kanske förtydliga socialtjänstlagen eller från andra håll. Det är ju inte så att allmännyttan ser till att personer med t.ex. problem får en lägenhet.

Fru talman! Trygghet, närhet och miljö är tre ledord som är betecknande för Centerpartiets politik. Det är tre begrepp som är lätta att koppla till bostadspolitikens område. Begreppet boende är för mig inte bara hemmet. Det är lite större. Det är lite mer. Det har att göra med arbetsplatser, med vårdinrättningar, med all möjlig social service. Det är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för att vi människor ska få livskvalitet i våra liv, för att vi ska få trygghet, närhet och en bra miljö såväl inne som ute. Alla människor är unika. Varje person har sin personlighet. Varje person formar sitt eget liv men påverkar även andras. Egentligen borde ingen annan få bestämma över dig och mig, över hur vi vill inrätta våra liv. Var och en borde ha rätt att få välja hur och på vilket sätt man önskar bo, om man vill hyra eller äga sin villa eller sin lägenhet. Fru talman! Det finns även människor i vårt välfärdsland som inte har någonstans att bo. Tänk er in i den situationen. Det skulle behövas en debatt bara om detta, om hur vi i jämförelse välbärgade riksdagsledamöter skulle kunna tackla det stora problemet. Hur ser närheten, tryggheten och miljön ut för de här människorna? Andra bostadsfrågor känns, tycker jag, små i jämförelse med hur de bostadslösas situation är. Dock måste vi ta itu även med andra övergripande bostadsfrågor för allas bästa i hela landet. Problembilden får så att säga inte ta över, för då ser vi inte heller möjligheterna. Fru talman! Valfrihet och mångfald är grundpelare i Centerpartiets program för boendefrågorna. Dagens bostadspolitik svarar inte mot de här grundläggande kraven. Politiken som den utformas av socialdemokraterna präglas i stället av reglering och centralstyrning. Det senaste exemplet på detta är ju den nya bostadsförsörjningslag som socialdemokraterna med hjälp av v och mp driver igenom. Genom lagen kommer kommunerna att åläggas en rad uppgifter som de i dag redan har frihet att fatta beslut om utifrån de unika förhållanden som råder i varje kommun. Pajala, Malmö, Tierp, Hagfors, Stockholm - det är några av de kommuner i Sverige som är fullständigt olika. Vi skulle kunna rada upp alla kommuner i Sverige och tänka: Vad behövs i just den här kommunen? Det behövs i varje fall inga pekpinnar eller straffkommenderingar från högre ort av det slag som vi gång på gång ser här i riksdagen. Ett av de främsta problemen i dagens samhälle är hur livskraften och utvecklingen i hela vårt land ska kunna stärkas. Det behövs morötter; det behövs stimulans. Det behövs en dialog och ett lyssnande för att kunna ta till vara olikheterna. Det är nödvändigt för att man ska kunna ta hänsyn till människors önskemål och till lokala och regionala intressen. Jag skulle vilja påstå att man egentligen inte behöver några budord. Den bostadspolitik som nu förs verkar dock snarast i motsatt riktning. Vi ser effekterna av en stelbent politik. I vårt land råder kraftiga regionala skillnader. Vi har bostadsbrist i de s.k. överhettade områdena. Vi har bostadsöverskott och tomma lägenheter i understimulerade områden där varken arbetstillfällen eller godtagbar service kan ges till de människor som inte väljer eller kan välja att flytta. Understimulerade områden - vad gör man åt dem? Det är obalans i riket. Moder Svea håller på att kantra. Fru talman!

Utbudet av bostäder med olika upplåtelseformer är inte tillräckligt i dag. Familjen Svensson kan i dag inte välja ens mellan en hyreslägenhet eller bostadsrätt. Man får ta det som erbjuds till de kostnader som är satta - inte sällan oöverstigliga. Det tar alldeles för mycket av deras hushållsekonomi. Jag kan ta exemplet Ulrika som har två småbarn. Hon säger: Jag måste ned minst en tusenlapp i hyra för att klara vår ekonomi. Lägenheten den lilla familjen har är fin och läget är perfekt. Den är på 72 kvadratmeter. Den är inte helt anpassad för hennes familj, och hon ser sig om efter en lägenhet som passar familjens behov bättre. I dag betalar Ulrika 5 630 kr i hyra i månaden. Att ekvationen inte går ihop för henne är uppenbart när hon berättar att hon får ut runt 7 000 kr i lön. Hon får bostadsbidrag på 2 400 kr i månaden. Hon skulle behöva en trerummare. "Men de sade att det inte ens var idé att sätta upp sig i en kö. Treorna i området är så attraktiva att de går åt till interna byten", säger Ulrika efter besöket hos bostadsbolaget. Det tycks mixtras mycket i bostadsbranschen. Om hyran skulle gå upp? "Ve och fasa", säger Ulrika. "Då måste jag flytta direkt; kanske hem till mina föräldrar som jag redan är beroende av för att klara ekonomin. Det är inte bra. Det känns inte som om man är riktigt vuxen." Det här var bara ett exempel på hur vardagslivet kan vara för en ung småbarnsmamma som är sökande i bostadsvimlet. Bostadskostnaderna i Sverige är för höga. Jag vet inte hur många gånger vi har konstaterat det i bostadsdebatterna, men inget radikalt händer. Vi måste få en allsidig belysning av hur olika bostadskostnader slår. Skatter av olika slag finns som direkt berör boendet men som inte kommer tillbaka för att främja samma område. Vi har inte en öronmärkt skattefinansiering, utan den är så att säga solidarisk. Staten tar in skatter och fördelar sedan pengarna på de områden som den sittande regeringen tycker är på bästa sätt. Det är smart att ta ut fastighetsskatt. Husen flyttar ju inte precis utomlands. Bostadssektorn måste få lägre skatter och avgifter om vi ska få rimliga kostnader för boendet. Det är min och Centerpartiets övertygelse. Delar bostadsministern den uppfattningen? Fru talman! Bostadsminister - behövs det? Ja, är vårt svar. Det är ju upp till regeringen att själv bestämma fördelningen av ministerposter, men jag vill också skicka med vår uppfattning till bostadsministern: att vi önskar att alla de frågor som berör planering och boende bör hållas samman i ett departement med ett ansvarigt statsråd. Bostadsfrågorna är livsviktiga för hela befolkningen - även planeringsfrågorna. Fru talman! Att äga sin bostad, lägenhet eller villa måste få vara ett alternativ. Att äga sin bostad har ett värde i sig. Att hyra en villa eller en lägenhet är också ett mycket bra alternativ i olika skeden i livet, så den möjligheten måste också finnas. Jag tror att det behövs en attitydförändring till hyresrätten. Det visar, tycker jag, de trätor som stundom dyker upp i den här kammaren. Skulle vi få en samlad mening att vi måste ha mångfald och olika upplåtelseformer, tror jag att vi skulle se en helt annan debatt. Vi skulle dessutom få se ett helt annat ansvarstagande i kommunerna för att det skulle förverkligas. Är vi ett hinder? Hinder för att mångfalden ska kunna blomstra måste undanröjas. Det innebär bl.a. ett samlad krafttag kring de här frågorna och ett närmande mellan de olika politiska partierna. En väl fungerande bostadsmarknad måste skapas. Neutraliteten mellan upplåtelseformerna måste återställas. Bruksvärdessystemet måste tillämpas på ett mer flexibelt sätt - och det syns som om det är dags för en helhetsöversyn av det begreppet. De regelsystem som styr byggande och boende måste göras stabila och långsiktiga. Bostadsfinansieringen bör reformeras genom att riktade investeringsbidrag införs vid behov, t.ex. som nu sker för studentbostäder - det tycker vi är bra - och för ekologiskt byggande i alla dess former samtidigt som de s.k. eviga räntebidragen avvecklas. De kommunala bostadsföretagens roll bör stärkas så att de kan fungera på samma villkor som privata bostadsföretag. Fru talman! Med det vill jag yrka bifall till reservation 3 mom. 2 i bostadsutskottets första betänkande. Fru talman! Det finns mycket i det här betänkandet som jag skulle önska att jag kunde ta upp i mitt anförande och debattera med mina utskottskolleger, men på grund av tidsbrist kan jag inte beröra allt. Jag ber att få hänvisa till de reservationer och särskilda yrkanden som jag står bakom. Jag vill framföra kritik över att vi har fört samman de här två betänkandena till en debatt. Det spelar ingen roll för de partier som är stora, men för oss små partier är det inte bra. Det tycker jag är en del av demokratin här i riksdagen. Jag vill beröra några saker till. Jag vill beröra vikten av att flytta fram bygg och bostadsforskningen i vårt samhälle eftersom det är grunden för hur vi formar samhället i framtiden. Det är oerhört viktigt att forskningsinsatser som kommer vår fysiska livsmiljö till del - hur vi lever och bor - inte försämras utan förbättras i framtiden. Det gäller särskilt alla miljöfrågor: kvaliteten på byggprodukter, ventilationen i lokaler osv. Livet måste ju fungera för oss människor, i helg och vardag. Män och kvinnor, barn och äldre formar ju tillsammans livet. Ingen enda får vara utanför den s.k. formgivningen. Vi centerkvinnor har fått våra centermän med oss på att i alla våra motioner här i riksdagen ha med det kvinnliga perspektivet i samhällsplaneringen. Så också på detta område. Ännu är inte jämställdheten självklar och synlig på det här området, som trots allt berör oss alla. Även barnens uppväxtmiljö, de etiska frågorna och de vardagsnära frågorna måste lyftas fram. Fru talman! Alla partier borde därför kunna instämma i reservation 34 under mom. 20, som jag också yrkar bifall till. Till sist gäller det bostadsutskottets andra betänkande som nu kommer tillbaka till kammaren just i form av dagens betänkande. Redan den 24 oktober hade vi ju en remissdebatt om de frågorna. Därför nöjer jag mig i dag, av tidsskäl, med att redovisa bara de yrkanden som Centerpartiet har framfört i motionen: · Centerpartiet yrkar avslag på förslaget om att reglera det kommunala bostadsförsörjningsansvaret i en särskild lag. · Centerpartiet yrkar avslag på förslaget om att en kommun ska vara skyldig att göra en särskild planering för bostadsförsörjningen. · Centerpartiet yrkar avslag på förslaget om att en kommun ska vara skyldig att anordna bostadsförmedling. · Centerpartiet anser att alla yrkesmässiga bostadsförmedlare som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid ska ha rätt att ta ut en avgift av de bostadssökande. Jag har redan berört frågor som även tagits upp i det här betänkandet. Vi anser alltså att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder som kan bidra till en bättre fungerande bostadsmarknad i hela landet, såväl i storstad som i mindre tätort, landsbygd och glesbygd. Vidare är det nödvändigt med åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Det är främst i storstadsområden och på universitets och högskoleorter som det behövs nya hyresbostäder - ett boende med närhet, trygghet och bra miljö. Jag yrkar därför bifall även till reservationerna 1
Fru talman! Först vill jag säga att jag delar Rigmor Stenmarks uppfattning. Också jag beklagar alltså att man sammanfört två betänkanden på det sätt som man gjort. Det är inte bara så att det är besvärligt för de partier som har endast en representant i utskottet, utan debatten blir också ganska förvirrande och hoppig. Jag menar att det hade varit bättre att ta betänkandena i två delar. Rigmor Stenmark tog upp problemen med de hemlösa men de hemlösa bor också i en kommun. Samtidigt anklagar hon Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för reglering och centralstyrning. Men just att det inte fungerar, att det ute i kommunerna finns hemlösa, bostadslösa och de som inte kommer in på bostadsmarknaden, är skälet till att vi menar att det finns ett behov av att staten tar sitt ansvar och via lagstiftning ser till att det fungerar bättre för de här grupperna. Fru talman! Rigmor Stenmark sade också i sitt anförande att det mixtras när man söker lägenhet. Ja, kanske är det just för att det inte ska kunna mixtras som vi ser behovet av en bostadsförmedling som förmedlar lägenheter efter köordning, inte utifrån vänskapskorruption eller på annat sätt som ju i dag är fallet. Vi i Vänsterpartiet vill inte reglera bara därför att vi tycker att det är roligt. Inte heller vill vi centralstyra därför att vi tycker att det är roligt. I stället gör vi som vi gör därför att vi ser att de svaga konsumenterna på bostadsmarknaden har problem. Vi ser att vi har en bostadsmarknad som inte fungerar. Därför behövs det regleringar och det är statens uppgift och möjlighet att vara delaktig.

Fru talman! Nu har två år av den här mandatperioden gått - två år då vi gång på gång har stått här i talarstolen och talat om vad som behövs. Om jag skulle vara i den sitsen att jag kunde vara med och påverka regeringens sätt att arbeta skulle jag inte lägga fram sådana förslag som Vänsterpartiet lägger fram som ju handlar om mer av statliga regleringar och mer av pekpinnar till kommunerna. I stället skulle jag vilja se en rendodling av statens roll, av kommunens roll och av din och min roll i det hela. Som det nu är fungerar det inte, just därför att en bostadspolitik värd namnet saknas. Det är t.o.m. vad socialdemokrater ute i landet säger. Även här i Stockholm får vi höra sådana signaler från ledande socialdemokrater.
Fru talman! Det är just bristen på en social bostadspolitik som gör att vi i Vänsterpartiet så hårt slåss för obligatoriska bostadsförmedlingar och för boendeplaneringsprogram ute i kommunerna. Det är ju statens sätt att styra bostadspolitiken. På annat sätt kan staten inte styra. Rigmor Stenmarks anförande skiljer sig ganska mycket från motivtexten i reservation 8 i betänkande BoU1. Hon efterlyser att man samlat från staten, byggare och olika organisationer på allvar tar tag i frågan om de höga boendekostnaderna och ser vad som kan göras åt dem. Därför är det lite svårt att förstå att man i motivtexten i reservation 8 skriver: "I likhet med regeringen tycks motionärerna sväva i tron att det går att påverka bygg och boendekostnaderna genom att tillsätta en utredning, kommitté eller kommission." Det blir lite lustigt att sedan här i talarstolen efterlysa just det som man i sin motivtext säger verkar fullständigt befängt.
Fru talman! Jag delar Sten Lundströms åsikt att debatten här i kammaren kan bli luddig men det beror på att så mycket har bakats ihop att vi inte har tid att riktigt renodla de olika frågorna. Kanske ska vi lära oss av andra utskott och dela upp avsnitten i kommande debatter så att vi får en rejäl diskussion om de här bitarna. Vänsterpartiet och Centerpartiet är faktiskt motpoler i politiken. Vi har inte samma uppfattning om hur målet ska nås men många gånger har vi nog samma mål. Vi i Centerpartiet vill ha en decentralisering. Vi vill att besluten fattas där de hör hemma och så nära människorna som möjligt. Jag vill inte här i riksdagen bestämma över mina kolleger ute i kommunerna. Däremot vill jag väldigt gärna vara med och skapa förutsättningar och ge morötter och puffar så att de tar det ansvar som redan finns inskrivet i våra lagar om just bostadsfrågorna.

Fru talman! Den svenska bostadspolitiken står inför flera stora utmaningar. Byggandet är fortfarande lågt. Även om det finns vissa tecken på att det blir en ökning under de närmaste två åren har vi förmodligen ännu inte sett toppen på bostadsbristen i de större kommunerna. Boverkets bostadsmarknadsenkät 2000 visar att det nu är betydligt fler kommuner än tidigare som rapporterar om bostadsbrist. Samtidigt rivs fastigheter i mindre kommuner runtom i landet på grund av befolkningsutflyttning och en stel hyressättning. Tillämpningen av bruksvärdesprincipen för hyressättning har lett till orättvisor som cementerar snarare än löser problemen. Den tilltagande etniska och sociala segregationen blir ett bostadspolitiskt problem i och med att särskilt utsatta bostadssområden också befinner sig i en negativ social spiral. Hörnstenarna i Folkpartiets bostadspolitik är valfrihet för konsumenterna, avregleringar och konkurrens som sänker bygg och underhållskostnader, en flexiblare hyressättning med bibehållen trygghet för hyresgäster som skydd mot oskäliga hyreshöjningar samt statlig neutralitet mellan olika boendeformer. Fru talman! Bostadssektorn är fortfarande i alltför stor utsträckning en planekonomisk fristad i den svenska marknadsekonomin. Vi behöver få fart på bostadsbyggandet, få ned kostnaderna och få en betydligt större rörlighet på bostadsmarknaden så att fler människor kan finna en passande bostad till en kostnad som för dem känns acceptabel. Planprocesser och nybyggnadsregler måste förenklas. Det är mycket viktigt både för att få ned byggnadskostnaderna och för att kunna ligga med en god planberedskap. Genom att sätta funktionskrav i stället för produktionsregler kan kunnande och idéer hos byggarna utnyttjas och konkurrensen på byggmaterialsidan öka och därmed kostnaderna minska och kvaliteten öka. Fru talman! En hörnpelare i den svenska bostadspolitiken har sedan 1940-talet varit de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen. De är, trots sin förlorade skattemässiga särställning, fortfarande kommunernas huvudsakliga redskap för att föra en kommunal bostadspolitik. Framför allt har de genom bruksvärdessystemet en styrande effekt på hyressättningen även i privatägda fastigheter genom sin lagfästa roll som hyresledare och referenspunkt vid bruksvärdesprövningar. I januari 1997 fanns det totalt 355 kommunala bostadsföretag som förvaltade sammanlagt ca 940 000 lägenheter. Det är alltså väldigt många. Drygt 80 % av dessa företag drivs som aktiebolag, en organisationsform som växt under 1990-talet. Det har även under samma period skett en markant förändring i hur de kommunala bostadsföretagen agerar. De förväntas numera mer och mer hävda sitt existensberättigande genom att vara framgångsrika i konkurrensen om hyresgästerna med andra fastighetsägare. Vi i Folkpartiet menar att delar av de kommunala bostadsbolagen ska kunna säljas för att minska den kommunala dominansen på hyresmarknaden. Vi anser dessutom att det är angeläget att föra en diskussion om den framtida strukturen på kommunernas bostadsbolag. Det finns ett flertal alternativa vägar att gå, och kommunerna måste tillåtas göra sina vägval själva, utan pekpinnar från statligt håll. Försäljning till hyresgästerna genom bildandet av bostadsrättsföreningar är en väg som Folkpartiet ställer sig positivt till. Det är beklagligt att regeringen vill försvåra för hyresgäster som vill ombilda sina hyreslägenheter till bostadsrätter. Detta riskerar framför allt att påverka intresset i förorter, där det initialt brukar vara färre som är intresserade av att bilda bostadsrättsföreningar. Försäljning av enskilda fastigheter eller större bestånd till andra fastighetsägare är ett annat alternativ för kommunerna att avyttra delar av sitt bostadsbestånd. Länder som Storbritannien och Nederländerna har under 1990-talet i olika omfattning överfört det tidigare kommunala bostadsbeståndet i nya former av ägande och förvaltning. Här finns gott om exempel på nya lösningar med fristående stiftelser under mer eller mindre samhällelig reglering, liksom försäljning av lägenheter till enskilda hyresgäster. Det väsentliga är att kommunerna tillåts fatta besluten själva, att hitta de lösningar som passar dem bäst - utan de statliga pekpinnar och sanktionssystem som bakbinder de kommuner som valt andra vägar än den regeringen pekat ut. Regeringen cementerar tyvärr de nuvarande ägarförhållandena genom det sanktionssystem som innebär att en kommun som säljer aktier eller andelar i ett kommunalt bostadsföretag i sådan omfattning att kommunen inte längre har det bestämmande inflytandet i företaget får statsbidragen minskade med 50 % av vinsten från försäljningen. Folkpartiet vände sig kraftfullt mot systemet när det infördes i juni 1999. Det utgör ett tydligt exempel på bristande respekt för den lokala demokratin och, vilket även Lagrådet konstaterar i sitt yttrande från den 21 maj 1999, ett allvarligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Fru talman! Kommunerna måste även i framtiden ha ett ansvar för människor med behov av socialt anpassat boende och för sociala förturer. Därmed inte sagt att de måste äga och förvalta bostadsbolag i den form som de gjort hittills. Storbritannien och Nederländerna, som jag nämnde, uppvisar ett spektrum av lösningar för ett fortsatt samhällsansvar, en social bostadspolitik, även efter att kommunerna släppt det ägande och förvaltande ansvaret för bostadsbeståndet. I Storbritannien finns exempel på nybildade fristående bostadsstiftelser där kommunen, hyresgästerna och t.o.m. privata finansiärer har en tredjedel styrelseposter var. I Nederländerna löses den sociala förtursförmedlingen genom förhandlingar mellan kommunen och de privata icke vinstdrivande bostadsstiftelser som övertagit delar av det kommunala beståndet. Utländska exempel bör dock inte vara mer än inspirationskällor. Det viktigaste är att en förutsättningslös diskussion förs om nya ägande och förvaltningsformer och hur en modern social bostadspolitik kan utformas. Fru talman! Den mest uppmärksammade delen av regeringens program för "ombyggnation av Sverige till ekologisk uthållighet" är de 5,4 miljarder som under tre år öronmärkts till stöd för lokala investeringsprogram. I budgetpropositionen för 2001 skriver regeringen att en utvärdering av de första investeringsprogrammen kommer att kunna ske först under Programmet är inte och var aldrig tänkt att enbart vara ett miljöprogram för den byggda miljön. Det finns även en tydlig arbetsmarknadsaspekt inbakad i idén. Det är därför inte förvånande att de hittills uppnådda resultaten redan fått kritik från olika håll. Naturskyddsföreningen konstaterade hösten 1998, efter att de tre första miljarderna portionerats ut till de av Miljödepartementet godkända projekten i kommunerna, att miljönytta bara uppnåtts gentemot två av punkterna på Naturvårdsverkets lista med de 14 allvarligaste miljöhoten. Dessutom konstaterades att en stor del av projekten var tänkta att genomföras ändå, oavsett om staten hade anslagit resurser eller inte. Även det arbetsmarknadspolitiska resultatet verkar knapphändigt. I budgetpropositionen för 2000 1999 väntades ge ca 3 500 arbetstillfällen, men endast Hösten 1999 kom även skarp kritik från Riksrevisionsverket. Revisorerna anser att miljöeffekterna i många av projekten har överskattats. Folkpartiet menar att det finns all anledning att ifrågasätta såväl miljönyttan som sysselsättningseffekterna av regeringens program. Det bygger på ett centralistiskt uppifrånperspektiv med statligt utportionerat godis till dem som lyckas presentera idéer som tillfredsställer miljöministern och andra i regeringen. Det finns en betydande risk att bidrag och subventioner gör mottagarna alltför beroende. Mycket talar för att styrmedel i form av skatter och avgifter är effektivare sätt att nå miljöresultat, och att sänkt skatt på arbete och en reformerad arbetsrätt är effektivare för att öka sysselsättningen mer än tillfälligt. Fru talman! Bostadsbidragssystemet är vid sidan av skatter, barnomsorgstaxor och underhållsbidrag det som gör att många låg och medelinkomsttagare får kraftiga marginaleffekter och tröskeleffekter då de går från arbetslöshet till arbete eller från deltid till heltid. Utöver socialbidragstagare är det nästan enbart barnfamiljer som drabbas av dessa effekter, eftersom det främst är barnfamiljer som får bostadsbidrag. Folkpartiet menar att det stora beroendet av bostadsbidrag i barnfamiljernas ekonomi bör minskas genom att det generella barnstödet ökas och bostadsbidragen minskas. Kombinerat med sänkta inkomstskatter ger detta såväl förbättrad privatekonomi som minskade marginaleffekter. Vi har därför lagt ett helt annat förslag i årets budget. Ytterligare angelägen reformering av bostadsbidragssystemet innefattar dels slopande av de individuella inkomstgränserna, dels begränsningar av effekterna av bidragsgrundande yta. Det är orimligt att en familj kan tjäna på att flytta till en mindre men dyrare bostad och få denna fördyring kompenserad genom höjt bidrag. Det är också orimligt att en familj där den ene föräldern exempelvis studerar eller är hemarbetande kan få höjt bidrag om föräldern med liten eller ingen inkomst ökar sin inkomst. För en liberal är det självklart att vi alla är individer och att inkomster och ägande är individuella ur statens synvinkel. Men bostaden är gemensam i en familj, och föräldrar har gemensamt försörjningsansvar för sina barn. Bostadsbidrag och inkomstberäkning bör därför vara gemensamma för dem som delar bostad och försörjningsansvar. Fru talman! Tillgången på bostäder för studenter är i dagsläget oerhört dålig på vissa studieorter, framför allt i de större städerna. Många studenter som blir antagna till studieplatser tvingas tacka nej därför att de inte har en bostad. Den enda möjligheten är i stort sett att köpa en bostad - och det är få studenter som har en sådan ekonomisk situation att de över huvud taget kan fundera över en sådan lösning. Vi har därför i vårt budgetförslag en ökning av anslaget med 50 miljoner per år för 2001 och 2002 i förhållande till regeringens förslag när det gäller stimulansbidrag till studentbostäder. Fru talman! Folkpartiet menar att en lag om kommunala bostadsförsörjningsprogram är fel väg att gå. Vi är övertygade om att nya lagar aldrig kan få fram bostäder där det helt enkelt inte finns sund ekonomi och underlättande regler för aktörerna. Omkring två tredjedelar av de kommuner som yttrat sig avstyrker förslaget. Många menar att nuvarande lagstiftning är fullt tillräcklig eftersom det kommunala ansvaret framgår av socialtjänstlagen och plan och bygglagen. Många kommuner framhåller också att en ny lag av det slag som föreslås knappast kommer att leda till ökat bostadsbyggande. Folkpartiet kan inte annat än instämma i denna kritik. Propositionen andas också ett visst förakt för det kommunala självstyret och den lokala demokratin, med formuleringar som att "det nu tycks finnas en osäkerhet i många kommuner om vilket ansvar man har för bostadsförsörjningen". Regeringen föreslår vidare att en kommun ska vara skyldig att anordna bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen och att regeringen skulle kunna förelägga en kommun att fullgöra denna skyldighet. Vi menar att förhållandena i kommunen är mycket olika beroende bl.a. på kommunens storlek och struktur och bostadsbeståndets sammansättning, varför det måste avgöras lokalt om det finns behov av att inrätta en kommunal bostadsförmedling. På samma sätt som när det gäller den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen får det förutsättas att kommunen självmant vidtar de åtgärder som behövs i fråga om bostadsförmedlingsverksamheten. Fru talman! Jag och Centerpartiets representant har i ett särskilt yttrande talat om att vi tycker att det borde finnas en bostadsminister med samordnat ansvar för bostadsplanering och boende. Jag skulle vilja ge herr ministern ett tips. Man kan bli odödlig om man bidrar till positiva avregleringar. Jag tänker på min partikamrat Birgit Friggebo, som säkert långt efter sin död kommer att bli ihågkommen för att hon har lånat sitt namn till friggeboden. Herr Lövdén har möjlighet att göra någonting för Stockholms bostadsförsörjning så att också han blir ihågkommen långt efter det att han har slutat med politiken. Jag vill också tacka Ulla-Britt Hagström för att hon tog upp Adam Smith, som är en av liberalismens grundfäder, och hans syn på hur man hanterar ett samhälle. Jag tror att det är viktigt att vi ibland går tillbaka till Adam Smith och inser att grundfäderna hade en hel del att säga. Fru talman! Som avslutning yrkar jag bifall till reservationerna 4, 15, 27 och 30 i bostadsutskottets betänkande nr 1. Vad gäller bostadsutskottets betänkande nr 2 har jag tillsammans med övriga borgerliga reserverat mig vad gäller momenten 1-5, och jag yrkar alltså bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag ska varken tala om Adam Smith eller några budord. Jag ska tala om den verklighet som vi lever i, utifrån bl.a. bostadsutskottets betänkande nr 1 och nr 2. Jag yrkar härmed bifall till hemställan i dessa betänkanden. Samtidigt yrkar jag avslag på samtliga reservationer. Bostadsutskottets betänkande nr 1 handlar om de utgiftsramar som vi har till vårt förfogande för nästa budgetår. Det rör sig om drygt 11 miljarder kronor. Av dessa drygt 11 miljarder kronor svarar räntebidragen, dvs. det stöd som en del bostäder fortfarande får, för 2 miljarder. Bostadsbidragen svarar för ungefär Man kan säga att det har varit en ganska dramatisk minskning av det område som berör samhällsplanering och bostadsbyggande. Det har egentligen varit dramatiskt genom åren, eftersom räntesubventionerna har minskats ganska kraftigt som en följd av den politik som den socialdemokratiska regeringen har bedrivit. När ränteläget har förbättrats har naturligtvis även staten tjänat ganska mycket pengar. Man kan också konstatera att hyrans andel av den inkomst som vi har i landet har minskat - mest på senare år. När man diskuterar olika kostnader, t.ex., är det bara att konstatera att en socialdemokratisk ekonomisk politik egentligen har varit bingo för alla de småhusägare som har lagt om sina lån under senare år, genom att man har fått ganska kraftigt sänkta boendekostnader som en följd av den ekonomiska politiken. Jag tror att det är viktigt att säga detta. Jag ska inte som Knut Billing prata om infrastrukturen i Stockholmsregionen. Det gjorde man i trafikutskottet häromdagen när den debatten hölls. Jag ska hålla mig till de olika förslag som finns i betänkandena, samtidigt som jag ska kommentera det som mina företrädare i talarstolen har varit inne på. Jag börjar med den senaste talaren från Folkpartiet. Ni pratar om att man ska ha en god beredskap för att bygga. Vad är det då egentligen för fel på förslagen i betänkande nr 2, som handlar om kommunernas bostadsförsörjningsansvar? Vad är det ni är så väldigt upprörda över? Vi har slagit fast att kommunerna har en viktig roll när det gäller både byggande och planering för de invånare som finns. Ni har varit så upprörda över denna proposition och velat skicka den till konstitutionsutskottet, som har konstaterat att det inte är några problem med en sådan lagstiftning. Vad står det egentligen? Knut Billing kan skratta åt det, men jag ska läsa upp den första paragrafen. Det står att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner som berörs av planeringen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige. Man skriver också att en kommun ska anordna bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen. Egentligen är det ingen nyhet. Det är sådant som vi har haft under många år. Då handlade det inte om någon inskränkning av kommunal självbestämmanderätt, osv. Ibland kan man fundera över logiken i politiken. Det ska man möjligtvis göra ibland. Logik och politik hänger inte riktigt ihop när man från moderaternas sida målar upp en bild av hur farbror staten ska lägga sig i kommunernas roll samtidigt som man vill förbjuda kommunerna att ha s.k. tomträttsavgäld, dvs. att hyra ut marken till de bostadsägare som finns. Det vill man förbjuda och plocka bort. Man vill ta bort möjligheten för kommunerna att förköpa mark. Det vill man plocka bort. Vad är detta? Är inte det också i logikens namn inskränkningar om man säger att det andra är inskränkningar? Jag skulle vilja fråga moderaterna varför de vill höja hyrorna i flerfamiljshusen. Varför vill ni höja hyrorna för människor som bor i hyreshus i Stockholm eller var som helst? Det är ju en följd av era budgetförslag, som vi har att diskutera. Moderaterna vill minska räntebidragen, som är strax under 2 miljarder nästa år, med 800 miljoner kronor. Jag ska förklara vad det innebär för dem som har räntebidrag. Det gäller de senaste årgångarna. Det gäller de s.k. krisårgångarna. Det är de som fortfarande har räntebidrag. Man skulle halvera räntebidragen för dessa årgångar. Moderaternas förslag, Folkpartiets förslag och även i viss mån Kristdemokraternas förslag skulle innebära hyreshöjningar i flerbostadshus i i stort sett hela landet. Det är innebörden av de förslag som ni har lagt fram i era s.k. alternativ. Man kan tala om skatter som en del av boendekostnaderna, vilket de naturligtvis är. Varför vill kristdemokraterna, som talar så vackert om mångfald och annat, ha högre fastighetsskatt för flerfamiljshusen än vad regeringen vill? Det är ert förslag för nästa år. Sedan gäller det bostadsbidrag. Det låter ju vackert när man talar om bostadsbidraget. Det är klart att om vi levde i ett drömsamhälle där alla hade sådana inkomster att de kunde hyra en bostad till en rimlig kostnad skulle det ju inte vara några problem. Då skulle det ju inte behövas några bidrag. Men har Folkpartiet funderat på vad det, om man skulle plocka bort bostadsbidragen och lägga ut det generellt i form av exempelvis barnbidrag, skulle innebära för Rigmor Stenmarks Ulrika som hade 5 630 kr i månadshyra? Ulrika, som Rigmor Stenmark och Centerpartiet talade om, skulle naturligtvis bli berövad sitt bostadsbidrag på 2 400 kr samtidigt som hon kanske skulle kunna få 200-300 kr mer i barnbidrag för sina två barn. Det skulle göra att Rigmor Stenmarks Ulrika inte ens skulle ha råd att bo i den bostaden som hon har i dag. Det är det här som är problemet när man diskuterar det här med generella bidrag kontra det som är riktat, i form av bostadsbidraget. Om man slår ut de 4,8 miljarder som finns i bostadsbidrag på exempelvis en generell barnbidragshöjning skulle det innebära att massor av lågavlönade människor skulle få kraftiga hyreshöjningar, kanske på flera tusen kronor. Så skulle det bli oavsett om man talar om att man ska sänka skatter och annat för de här människorna som är lågavlönade betalar trots allt inte någon statlig skatt. Varför vill moderaterna inte att studenter ska kunna ha råd att bo? I dag har vi någonting som kallas för bostadsbidrag även för studerande och ungdomar under 29 år. Det vill moderaterna ta bort redan nu, vilket betyder att alla dessa studenter som studerar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Trollhättan osv. skulle få kraftiga försämringar när det gäller möjligheterna att studera och att över huvud taget bo. Det är den politik som ni redovisar som alternativ. Ni står här i talarstolen och försöker beskriva alternativen som ett himmelrike av mångfald och annat. När man går till den praktiska verkligheten betyder era förslag i bostadsutskottets betänkande nr 1 att många kommer att få kraftiga försämringar, eftersom ni minskar de riktade stöden, bl.a. i form av räntebidrag och bostadsbidrag. Jag tycker att det är angeläget att man talar om det när man för en diskussion om hur viktigt det är att sänka boendekostnaderna. Jag ska också kommentera lite av det som Sten Lundström sade. Jag har i och för sig inte så mycket att invända mot de funderingar som han hade därför att många av de frågor som bl.a. Vänsterpartiet har berört i sina reservationer - det gäller kanske även några andra frågor som hänger ihop med investeringsbidrag och annat som det finns reservationer om - bereds nu i Regeringskansliet. Det sitter en utredning där några av ledamöterna finns med, den s.k. ALLBO-kommittén. Man håller på och diskuterar och förbereder kring det som handlar om fastighetsskatteutredningen, som naturligtvis inte är klar i och med att fastighetsskatten sänks. Det finns ju fortfarande en beredning. Man har tagit upp tankegångarna bl.a. om räntebidragen, fastighetsskatten på flerfamiljshus och att man ska byta ut olika saker mot investeringsbidrag. Det är väl sådana frågor som vi får fortsätta att debattera och som bereds i Vi får naturligtvis följa det här med avgifterna i samband med förmedling av bostäder. Det är naturligtvis viktigt att det här inte blir en källa för intäkter utan att man bedriver det här enligt självkostnadsprincipen. Jag delar Sten Lundströms uppfattning att det är angeläget att man får en seriös förmedlingsverksamhet i Sverige. Det här håller man för närvarande på att titta på i Regeringskansliet, så vi får väl återkomma om det. Men i princip har jag egentligen inget att invända mot det. Jag tycker bara att de här reservationerna är onödiga. Jag utgår nämligen från att regeringen kommer att lägga fram förslag framöver på de områden som bl.a. Vänsterpartiet har berört i sina reservationer. Fru talman! Med det här vill jag yrka bifall till hemställan i betänkande nr 1 och 2.

Fru talman! Himmelriket tillhör barnen, sjöng vi i söndagsskolan, så jag skäms inte för att tala gott om dem som har behov av ett boende. När det gäller räntebidraget, Lennart Nilsson, har vi dragit bort 193 miljoner från regeringens förslag. 1999 blev det 170 miljoner över som inte gick åt. Därför bedömer vi att vi balanserar ganska rätt. Vad gäller fastighetsskatten kom inte hela sanningen fram. Vi har också med en faktor om att det gäller en tredjedel av markvärdet överstigande 150 000 kr, vilket innebär att lägesfaktorns orimliga effekter minskas i det här fallet. Vad gäller bostadsbidragen har vi 500 miljoner mer än regeringen. Vi kräver en annan ytnorm. Vi anser att socialdemokraterna har drivit barnfamiljerna från sina villor. Sedan talade Lennart Nilsson om bingo. Javisst är det bingo för en 40-talist, för dig och mig. Men det är inte en hel bricka bingo utan kanske bara en rad. Om vi tittar på vilka som kan bygga i dag finner vi att det är ganska omöjligt att göra det. Hyrans andel i snitt ligger på ca 30 %. Ojämlikheten är dock stor. Det finns de som har en hyra som uppgår till mer än 50 % av den disponibla inkomsten. Den dramatiska minskning som Lennart Nilsson talade om från regeringen till de boende har ju inte visat sig i lägre fastighetsskatter eller lägre momsandelar.
Fru talman! Jag kan inte påminna mig om att jag har pratat om bingo. Även om jag inte har gått i söndagsskolan tycker jag också om barn. Barnen hänger ju ihop bl.a. med bostadsbidragen. Det handlar ju om att de människor som har barn ska ha möjligheter att hyra en bostad till en någorlunda rimlig kostnad. Så egentligen ska inte Ulla-Britt Hagström från Kristdemokraterna ta debatten om bostadsbidrag och barnen med mig, utan hon ska ta debatten om bostadsbidragen med Knut Billing och Om ni nu ska kunna samsas måste ju ni på något sätt hitta en gemensam nämnare. Jag kan konstatera att Ulla-Britt Hagström och Kristdemokraterna tycker att bostadsbidraget är bra medan de andra, samarbetspartierna, vill avskaffa bostadsbidraget.
Fru talman! Då ska jag i stället ta en annan debatt med Lennart Nilsson. Den handlar om den kommunala självstyrelsen. Varför vågar inte Lennart Nilsson lita på kommunpolitikerna? Jag har t.ex. tagit reda på att i Bergsjön i Göteborg - Lennart Nilsson kommer ju från västkusten - kan man t.o.m. få äga en bostadsrätt inom ett område och ändå uppbära sociala bidragsmedel om man är arbetslös. I Rinkeby i Stockholm har man inte den möjligheten, eftersom det här tolkas olika. Skulle vi inte kunna ha självstyrelsen kvar och visa de goda exemplen och hur man kan utveckla det här i stället för att nu ta ett strypgrepp på kommunerna och införa lagar som inte gagnar de boende? Om det inte finns några bostäder att förmedla hjälper ju inte bostadsförmedlingar. Om man har problem med att få fram bostäder kan bostadsförsörjningsplaner i och för sig vara ett bra medel för de kommuner som frivilligt vill ha sådana, men det ökar ju inte tillgången till bostäder, och vi får inte bort ojämlikheter. I Falköping finns det t.ex. 300 tomma lägenheter som övriga betalar. Det löser vi inte med den här typen av lagar.
Fru talman! Jag konstaterar bara att det i Göteborg tydligen är bättre villkor än i Stockholm. Där är det socialdemokratiskt styre, medan det är moderat styre i Stockholm. Det kanske beror på det. Jag förstår liksom inte den här diskussionen. Vi har ju lagt fast många gånger här att kommunerna har ett ansvar. Det är det man lägger fast genom den här lagstiftningen. Det innebär inte att man inkräktar på något slags kommunalt självstyre. Det är de valda representanterna i kommunerna som i kommunfullmäktige ska diskutera de här frågorna. Har man, som även tidigare har diskuterats, behov av att bygga bostäder för hemlösa är det naturligtvis en kommunal uppgift att titta närmare på hur det ser ut i kommunen och att ha en beredskap. Bakgrunden till den här lagstiftningen är ju att det har varit allt färre kommuner som över huvud taget har brytt sig om bostadsfrågan som en viktig del i människors vardag. För mig som socialdemokrat är det en av de absolut viktigaste delarna tillsammans med det som vi talade om tidigare, vård, skola och omsorg. Bostaden är en del av välfärdspolitiken. Därför är det angeläget att man har riktlinjer för den verksamheten. Det är det den här lagstiftningen handlar om.
Fru talman! Lennart Nilsson talade lite föraktfullt om att jag i mitt inlägg hade talat om infrastrukturen i Stockholm som en viktig del i ett omfattande bostadsbyggande. Jag trodde inte att jag skulle behöva diskutera det här med Lennart Nilsson. Jag var helt övertygad om att Lennart Nilsson i alla fall i den här delen skulle instämma i att det inte går att ha ett omfattande bostadsbyggande i tillväxtregionerna i Sverige utan nödvändiga infrastrukturinvesteringar. Jag trodde att vi var överens om detta. Jag är ledsen om Lennart Nilsson och jag har olika uppfattningar. Sedan sade Lennart Nilsson att den här propositionen skickades till konstitutionsutskottet och att det inte var några problem. Men, snälla nån då! Vi kan faktiskt läsa en avvikande mening från konstitutionsutskottet, där flera partier har anfört stora betänkligheter. Vi kan också, fru talman, titta på vad Lagrådet har sagt. Lagrådet har ju sagt att den kommunala självstyrelsens innersta kärna måste vara att de folkvalda i form av fullmäktige ska kunna dryfta och besluta i frågor rörande den egna kommunen. Själva principen skulle komma att sättas åsido om regeringen dikterade beslutens innehåll. Lagrådet avråder å det bestämdaste från den föreslagna lagstiftningen. Då är det väl inte fritt fram, Lennart Nilsson. Då finns det ändå allvarliga invändningar. Sedan vill Lennart Nilsson jämföra tvång om bostadsförmedling med förköpslagen och säger: Titta, moderaterna vill ta bort förköpslagen! Här finns ändå en väsentlig skillnad, Lennart Nilsson. Om man tar bort förköpslagen förhindrar det inte en kommun att köpa en fastighet, inte ett dugg. Den får då uppträda på marknaden som alla andra. Det är det som är skillnaden. Det har inte ett dugg med en jämförelse med tvånget om bostadsförmedling att göra.
Fru talman! Jag tillhör de politiker som anser att det inte är juridiken som ska styra över politiken. Det är bara att konstatera att det har funnits delade meningar från olika partier. Men en majoritet av konstitutionsutskottet konstaterar att det här inte innebär några inskränkningar när det gäller den kommunala självstyrelsen. Det finns ju lagar på en mängd andra områden. Jag nämnde förköpslagen och att moderaterna vill förbjuda tomträtten. Men det finns också andra lagar, som t.ex. berör skolans område, hur det ska fungera i våra kommuner. Det finns miljölagstiftning och att kommunerna ska följa det ena och det andra. Det är egentligen inget speciellt med att ha en lagstiftning där man säger att kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen och ska sköta det på ett vettigt sätt. Det utgår jag från att kommunerna kommer att göra. Många har naturligtvis gjort det även tidigare utan den här lagstiftningen. Det är bara att konstatera att planeringen och beredskapen när det gäller att få i gång byggande av bostäder har varit ganska usel, inte minst i de orter där man i dag behöver bygga, där människor står i kö därför att man inte har haft den här beredskapen och inte har planerat sin verksamhet. Det är egentligen en brist. Man kan också konstatera, när moderaterna talar om att kostnader inte täcks, att även om det byggs mycket bygger man inga hyresbostäder, eftersom de inte täcker kostnaderna. Moderaternas recept är: Släpp hyrorna fria! Låt marknaden styra! Höj kostnaderna! Det hjälper ju inte dem som har knappa resurser.
Fru talman! Det sista förstod jag inte alls. Det hade inte med någonting av det jag sade i mitt inlägg att göra. Det finns en väldigt klar skillnad i det Lennart Nilsson tog upp tidigare. Hade regeringen föreslaget en lagstiftning som inneburit att landets kommuner hade haft en skyldighet att inrätta en bostadsförmedling, hade jag kunnat förstå Lennart Nilssons argumentation. Men det är inte det regeringen har föreslagit. Regeringen har föreslagit att den ska ha rätt att bestämma att en viss given kommun ska inrätta en bostadsförmedling. Det är detta som är skillnaden. Man lägger sig alltså i handläggningen av ett ärende i en kommun. Det är detta som är den stora skillnaden. Det är beklagligt att Lennart Nilsson inte förstår detta. Han var lite bekymrad över att det var någon form av borgerlig samverkan. Jag kan lugna Lennart Nilsson med att en sådan borgerlig samverkan har alla förutsättningar att innebära att Lennart Nilsson ska känna stor oro för sin framtid när det gäller politiken. Det är klart att en borgerlig samverkan som är lyckosam också innebär ett hot mot Lennart Nilssons maktposition. Det är väl detta som är bekymret, kan jag anta.
Fru talman! Ja, Knut Billing, jag är egentligen väldigt orolig, därför att jag är en av dem som har varit med i riksdagen under nio borgerliga år och sett vad som har orsakats av s.k. bra borgerlig samverkan, som egentligen har varit förödande för vårt land och för de människor som bor i vårt land. Det är klart att jag är livrädd för att en sådan samverkan skulle få komma tillbaka igen.

Fru talman! Jag kan lugna Lennart Nilsson. Det blir nog bra med en ny regering. Om Centerpartiet ingår blir det liksom lite närmanden mellan olika partier, så det blir aldrig något helt moderatstyrt Sverige. När Lennart Nilsson säger att han ska spegla verkligheten tycker jag att det är bra. Det är nog min uppfattning att Lennart Nilsson brukar göra det när han inte står i talarstolen. När han står i talarstolen tycker jag att det kommer fram lite andra synpunkter. Jag kan ha respekt för det, för man måste representera det parti man har ansvar för. Den som är satt i skuld är inte fri. Det lär vara ett bevingat ord som statsministern, som är socialdemokrat, har sagt. När Lennart Nilsson säger att de småhusägare som har lån får lägre räntekostnader är det i sig naturligtvis bra. Men när de samtidigt får höjda fastighetsskatter lär de ju aldrig kunna betala av det här lånet, aldrig betala den här räntan. Den som är satt i skuld är aldrig fri. Jag tror att Lennart Nilsson i sin verklighet har mött den småhusägare som har knegat och betalat av för att på sin ålders höst kunna bo kvar i sin villa. Man har inga lån, men man har sitt lilla hus, och man trodde att man skulle kunna bo kvar där. Men de får ju också höjda fastighetstaxeringar och höjda fastighetsskatter. Och de har inte någonting annat än kanske sin lilla pension att betala med. För dem är inte det här någon bra sak. Det blir höga kostnader. Det finns intressanta siffror som jag tror att Lennart Nilsson också har sett. Källan är SABO. Man kan visa på hur bostäderna faktiskt är en s.k. mjölkko för staten. Räntebidragen är 6 miljarder. Skatteavdragen för räntorna är 8 miljarder. Kostnaderna för staten är 14 Fastighetsskatten inbringar 16 miljarder och punktskatterna 29 miljarder. Statens intäkter är alltså 45 miljarder. Statens netto är 31 miljarder. Jag undrar för vem som det är bingo.

Fru talman! I ert budgetförslag, Rigmor Stenmark, i det här sammanhanget handlar det om 1,6 miljarder mindre än vad majoriteten förespråkar. Rigmor Stenmark har viktiga synpunkter, och jag tror uppriktigt på henne när hon säger att det är angeläget att ordna med bostäder bl.a. för hemlösa. Om man samtidigt föreslår mindre pengar än i regeringens förslag blir det dock bara tomma ord. För den som i sin diskussion utgår från ett ansvar för att se till att människor ska kunna få en bostad, oavsett om de är hemlösa, lågavlönade e.d., borde det förslag som regeringen har presenterat vara ypperligt. Det innebär att kommunerna måste ta ett ansvar inte bara för att bygga nytt utan också för en total utveckling av bostadsförsörjningen, av de bestånd som man har osv. Det är väl bara bra att man lyfter fram den här frågan och slår fast kommunernas ansvar för att klara de grupper som Rigmor Stenmark talar om.
Fru talman! Som också Lennart Nilsson vet är det inte bara de pengar som ligger inom bostadsutskottets område som har betydelse för människors livsmiljö. Det gäller även för förhållandena i deras bostadsområden. Vi måste också se till socialutskottets och andra utskotts områden. Vi har ibland efterlyst ett samlat ansvarstagande för bostadssituationen. Nu finns det inte, utan ansvaret är uppdelat på olika håll och kanter. Jag lade märke till att socialdemokratiska kolleger till Lennart Nilsson tyckte att han hade en bra replik när han sade att det i Göteborg är ett socialdemokratiskt styre medan det i Stockholm är ett moderat styre. En jämförelse däremellan skulle vara bingo för socialdemokraterna. Jag vill påminna om att bostadssituationen är lika besvärlig i Uppsala, där socialdemokraterna styr, och att man där handlägger frågorna ungefär likadant som i det moderatstyrda Stockholm.
Fru talman! Vi kan kanske skicka ned Uppsalapolitikerna till Göteborg på kurs, så att de kan lära sig ett och annat. Låt mig ta upp frågan om fastighetsskatten. Rigmor Stenmark har naturligtvis rätt i att man ibland borde kunna diskutera helheten. Även om fastighetsskatten inte ligger inom bostadsutskottets område, påverkar den boendekostnaderna. Regeringen presenterar ju ett förslag som ska gälla retroaktivt fr.o.m. januari och som innebär en begränsning av fastighetsskatten till 6 % av inkomsten. Jag konstaterar att det kommer att gynna människor som har små pensioner eller små inkomster men en hög fastighetsskatt. De får kanske t.o.m. mindre fastighetsskatt enligt den här begränsningsregeln än vad de skulle ha fått enligt andra förslag här i kammaren.

Fru talman! Jag fick en fråga om bostadsförsörjningslagen. Jag måste erkänna att jag haft lite svårt att förstå varför regeringen har lagt fram den, men nu har jag kommit på det. Jag pekade i mitt anförande på att det finns andra lagar som ger samma möjligheter. Lennart Nilsson undrade varför vi är motståndare till det här lagförslaget. I stället för att föreslå åtgärder som skulle kunna öka bostadsbyggandet i t.ex. Stockholm, som tredimensionell fastighetsbildning, förändring av allmännyttan och andra avregleringar, lägger man fram det här förslaget. Efter kanske ett år kan man då säga: Titta på de borgerligt styrda kommunerna i Stockholm, där Moderaterna och Folkpartiet har misslyckats fullständigt! Där byggs det inga bostäder. Man har inte gett instrumenten för detta. Det blir ett alibi för regeringen - man har gjort någonting, men det har ändå inte gett något resultat. Fru talman! Vi föreslår från Folkpartiets sida inte ett omedelbart borttagande av bostadsbidragen. Vi har för nästa års budget föreslagit att man med 100 kr per barn ska trappa ned det som i princip är ett inkomstprövat barnbidrag. Därmed sparar man ungefär 500 miljoner kronor, som vi använder för att förbättra för barnfamiljer i form av ett barnavdrag med 25 kr per barn. Bara genom den här förändringen kommer 20 000 bidragstagare ut ur fattigdomsfällan genom att inte längre vara beroende av bostadsbidraget. Därmed slipper de 20 % marginaleffekt vid en inkomstökning.
Fru talman! Den matematiken får jag inte att gå ihop, men jag kan kanske få en lektion vid senare tillfälle. Jag tycker att det ibland blir för mycket av Stockholmsdiskussioner, men det finns stora problem här. Ett av problemen med byggandet i Stockholm är att kommunerna bjuder ut marken till högstbjudande. Jag har varit med vid flera tillfällen där bl.a. trähusfabrikanter sagt att innan man hinner sätta upp ett hus på en tomt har priset på denna trissats upp till någon miljon. Det måste vara en angelägenhet för kommunen att se över hur man sköter sin mark och planpolitik. Man kommer inte till skott och det blir dyrt att bygga därför att de styrande sköter detta dåligt.
Fru talman! Resonemanget om bostadsbidragen bygger på enkel mängdlära, som jag gärna ska lära ut vid ett senare tillfälle. Vår budget går ihop, för vi har en duktig kamrer som klarar den uppgiften. Det är Karin Pilsäter, som säkert räknar rätt. Vad gäller bostadspolitiken pekar herr Nilsson på ett intressant fenomen. Vi skulle kanske i vårt land behöva ha två former av bostadspolitik. Det som är tillämpligt i Dorotea och Bjurholm är naturligtvis inte alls tillämpligt i Stockholm och vice versa. Det är kanske socialdemokraternas tanke att försöka komma fram till sådana särskilda avregleringar som jag tycker behövs i Stockholm. Men det är alldeles uppenbart att en generell bostadspolitik som det nu ser ut inte är tillämplig i hela landet. Jag tycker att ni borde ha lagt ned mera krut på att differentiera politiken.

Fru talman! Eftersom jag blev omnämnd i Lennart Nilssons anförande har jag begärt replik. Lennart Nilsson hade lite svårt att förstå varför vi över huvud taget väckt några motioner, och det tycker jag är lite märkligt. Jag konstaterade i mitt huvudanförande att vi när det gällde propositionen om bostadsförsörjningen hade ganska många reservationer. Efter hand som frågorna behandlades i utskottet försvann den ena reservationen efter den andra. Det berodde naturligtvis på att vi kom överens i frågorna i utskottet. Betänkandet är klart bättre än propositionen, och det tycker vi är positivt. Trots det är vi otåliga i vissa frågor som gäller fastighetsmäklarlagen och de mäklare som ordnar bostäder som bara består av hyresrätter. Vi finner inte längre någon anledning att avvakta. Vi hade gärna sett att man hade passat på att göra ett tillkännagivande om detta. Vi vet hur illa det fungerar och att det är bråttom. För varje dag som går är det ytterligare någon som betalar in 2 000 eller kanske 4 000 kr, beroende på hur många av de här mäklarna som man söker sig till, och riskerar att förlora dessa pengar. Jag hoppas, fru talman, att det är riktigt, som Lennart Nilsson säger, att vi är överens i de här frågorna. Vi hade gärna sett ett tillkännagivande på den här punkten, eftersom det brådskar för enskilda människor.
Fru talman! Jag tror inte att jag har sagt att jag tyckte att det var onödigt med motioner. Det är närmast reservationerna det handlar om. Jag tycker att det är okej att man motionerar och lyfter fram frågor som är angelägna i samhället. Jag är ibland lika otålig som Sten Lundström. Men det betyder inte att jag reserverar mig eller ger tillkännagivanden.
Fru talman! Det var en felsägning från min sida. Det var naturligtvis reservationerna som Lennart Nilsson vände sig mot. Reservationerna har vi gjort av samma skäl. Vi tycker inte att majoriteten har gått tillräckligt fort fram. Vi kan också konstatera att mycket av det som vi nu får tillgodosett när det gäller bodstadsförsörjningsfrågorna, och även i betänkande BoU1, är frågor som vi har drivit ganska länge. Vi ser naturligtvis positivt på att vi har fått en reaktion och att det nu äntligen händer någonting. Vi hälsar er hjärtligt välkomna att upptäcka samma verklighet som Vänsterpartiet upptäckt i bostadspolitiken. Det känns väldigt bra att en samlad arbetarrörelse är beredd att tygla marknaden och se till att vi återigen får en bostadspolitik som i huvudsak har till syfte att skapa bättre förutsättningar för dem som söker bostäder.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i betänkandet så att inte Knut Billing behöver leva i okunnighet om det längre. Vi har ju blivit lite avbrutna här i vår bostadsdebatt. Jag skulle vilja börja med att prata om saker som ni andra inte har berört så mycket. Annars måste jag säga att det mesta som jag hade tänkt att säga om den sociala bostadspolitiken och annat redan är sagt. Nu tänkte jag fokusera lite på livskvalitet och miljö. Sedan tänker jag bemöta några av de anföranden som har hållits tidigare. Att jag inte har sagts så mycket när vi har pratat om de här sakerna i utskottet beror på att vi i Miljöpartiet har haft ganska mycket inflytande. Det ena betänkandet grundar sig på budgetpropositionen och BoU2 är ett betänkande som är framlagt med anledning av en proposition om bostadsförsörjningsfrågor där vi också har haft ganska mycket inflytande. Jag tycker faktiskt att samarbetet med den här delen av regeringen fungerar riktigt bra. Ministern hör gärna av sig via sina statssekreterare när det är dags att lägga fram en proposition. Då har vi möjlighet att utöva vårt inflytande där om det över huvud taget ska gå igenom. Någonting som jag är glad över och som jag vet att jag pratade om för två år sedan är studentbostäderna. Där har det kommit ett nytt bidrag på 274 miljoner kronor. Det handlar om ett investeringsbidrag på högst 40 000 kr per lägenhet. Det var vi alla här i riksdagen med och fattade beslut om i juni. Jag ville tidigare knyta detta till antalet högskoleplatser. I den mån en högskolekommun får högskoleplatser ska de också visa att de kan erbjuda studentbostäder. Jag vet hur komplicerat detta är i mitt hemlän när studenterna kommer till Linköping. Detta är väldigt bra. Det verkar som om det anslaget skulle räcka, även om andra partier har påstått något annat. Ett anslag som inte har höjts är radonanslaget. Det är ett väldigt viktigt anslag. Det är lika litet som det har varit förut, nämligen 7 miljoner kronor. Men 1999 var utfallet på det här kontot bara 3,3. Nu har regeringen tillsatt en utredning, och det tackar vi för. Den skulle ha varit klar nu. Då hade vi kunnat se vad man hade tänkt sig för att få klarhet i radonfrågan. Nu är det skjutet på till februari nästa år. Men jag skulle nästan tro att det här anslaget kommer att behöva höjas. Det är lite dåligt utrett hur många bostäder det är som har problem med radon. Tidskriften Vår Bostad lät göra en undersökning där man pekade på att omkring 900 svenskar dör varje år i lungcancer på grund av radon. Det är fler än antalet dödsoffer i trafiken. Villaägare brukar försäkra sig om att det inte finns farliga radonhalter i huset, men hyresgäster och bostadsrättsinnehavare har oftast ingen aning om att det finns hälsofarliga radonhalter i lägenheten de bor i. Den här utredningen ska se över radonproblemet och komma med åtgärdsförslag och förslag till ekonomiska stödsystem för radonsanering. Det är därför jag flaggar för att det här anslaget förmodligen kommer att behöva höjas. Nu tänker man sig dessutom att förskjuta gränsvärdena. Målsättningen är alltså att hitta alla hus med radonhalter över gällande gränsvärden - det är 400 becquerel per kubikmeter luft - före år 2010. Nästa steg är halvera gränsvärdet och hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över 200 becquerel före år 2020. Det är Kjell Larsson som har gett uttryck för de här åsikterna. Sammanlagt handlar det om två miljoner bostäder i hela landet som ska radonmätas. Det är många som måste åtgärdas. Vi ser fram emot det som utredaren kommer med i februari för att se vad som går att göra åt det här problemet. Fukt och mögel är ett annat väldigt viktigt bostadsmiljöproblem. Det här anslaget ökar däremot från 40 till 50 miljoner kronor i årets budget. Det är oerhört väsentligt. Nu har vi också fått möjlighet att allergisanera. EU har gett oss tillåtelse att göra det. Det mottar vi med tacksamhet. Regeringen har sagt att man tänker se till att alla kommuner får reda på att den här möjligheten finns. Det sker med anledning av det lokala investeringsprogrammet också. En sak som också har med miljön att göra är bostadsanvisningsbidraget för ekologisk hållbarhet som nu äntligen kommer tillbaka. Vi har skjutit på det i några år. Det har jag inte tyckt har varit något vidare. Men om man inte vet vad pengarna ska användas till är det inte lätt att hävda att bidraget absolut måste finnas. Det är på 250 miljoner. För nästa år inskränker det sig till 135 miljoner. Det beror på att en del av anslaget har förts över till utgiftsområde 20 för andra viktiga miljöfrågor. Jag har förgäves försökt se vad de här pengarna ska användas till. Byggkostnadsforum får 5 miljoner kronor. Men sedan då? Det måste finnas någon mer tanke bakom det här. Investeringarna ska främja ekologisk hållbarhet vid ny och ombyggnad av hyres och bostadsrättshus i sammanhållna bostadsområden. Folk börjar fråga mig nu hur pengarna ska användas så att man vet vad man ska ansöka om. Jag hoppas verkligen få lite mer kött på benen i den här frågan. Jag hoppas också att vi kommer att vara med och ta fram kriterierna för det här. Om det är 115 miljoner kronor som fattas för att uppnå den årliga ramen på 250 miljoner kronor tar jag för givet att det i nästa vända kommer att omfatta även villor och småhus. Det är också en sådan sak som jag tänker bevaka. Lokala investeringsprogram är en annan viktig miljöfråga. Jag tycker att det är hemskt underligt att de borgerliga partierna helt enkelt bara vill skrota det och tycker att det inte är någonting värt att komma med. Uppgifter från Naturskyddsföreningen från 1998 känns som lite gamla siffror. En hel del förändrades ändå efter de olika revisionsrapporterna. Sysselsättningsaspekten betonas inte lika mycket. En del villkor för ny teknik har tagits bort, och man har rättat sig ganska mycket efter kritiken, tycker jag. Jag ser fram emot den utvärdering av det här anslaget som kommer under 2001. Det rör sig om totalt 145 stycken olika lokala investeringsprogram under 1998 till En sak som jag tycker är viktig, eftersom jag sitter i nationalkommittén för Habitat och Agenda 21, är att Agenda 21-arbetet ska få 1 miljon kronor. Det gäller nämligen för Sverige att föra ut den kunskap och information som finns om allt viktigt Agenda 21 arbete som försiggår i kommunerna. Efter sommarens översvämningar och efter de översvämningar som fortfarande pågår runt Vänern och även på flera andra håll i Mellansverige vill jag särskilt framhålla lantmäteriet. Det är också inom vårt utskottsområde. Den geotekniska kunskapen och informationen torde få en ännu större betydelse för den fysiska planeringen. Därför tycker jag att det är så förfärligt egendomligt att höra hur två stycken av riksdagens partier tycker att det är viktigt att man får bygga på strandnära tomter. Jag förstår inte hur man i november år 2000 kan föreslå en sådan sak för att få bebyggelse i glesbygd. Förr i världen var man väldigt noga med att bygga på hälleberget. Det måste ha funnits någon anledning till det. Jag tror att vi ser den anledningen nu och att man aktar sig väldigt noga. Det här inskränker naturligtvis också en hel del som man vill göra i kommunerna, likaväl som propositionen om bostadsförsörjningsfrågor som vi har varit inne på. Jag tycker att företrädare för regeringen som har pratat här och även Sten har kunnat visa mycket tydligt på varför vi behöver ett sådant förslag. Knut Billing undrade varför vi som inte är ett socialistiskt parti kan ställa oss bakom det. Det beror återigen på att vi har haft ganska mycket inflytande. Vi är inget socialistiskt parti, men vi är ett socialt ansvarstagande parti som ser att det kommunala självstyret inte alltid står över den enskilda människans rättigheter. Vi hade ett handikappseminarium för några dagar sedan där handikappombudsmannen sade att många saker som berör handikappades möjligheter till bostad och människors rättighet till bostad över huvud taget är en mänsklig rättighet. Det kommunala självstyret är ingen mänsklig rättighet. Jag inser betydelsen av det kommunala självstyret. Jag är från en liten kommun, Ödeshög. Den torde inte komma i fråga för föreläggande om att anordna bostadsförmedling. Man är säkert inte lika hård med att följa upp en bostadsförsörjningsplan från vår kommun. Men eftersom det är en så stark Stockholmsfokusering kommer faktiskt förslaget ursprungligen från Stockholms stad. Det var en begäran om att införa köavgift 1998. Stockholms stad ville införa köavgift. Jag tyckte att det var ett hemskt konstigt sätt att möta sina kommuninvånare och andra som vill söka sig hit. Däremot förstod jag naturligtvis affärsidén med det. Man har enligt lag möjlighet att ta ut förmedlingsavgift. Men eftersom man inte har några lägenheter att förmedla var inte det någon affärsidé. Det måste ju vara mycket mer lönsamt att ta ut avgifter av de 60 000 personer som står i kö. Men för att det över huvud taget skulle kunna bli någon proposition på det här tyckte åtminstone jag att man måste kunna visa att man också tänker bygga bostäder. Sedan kan man vända på steken och säga att om regeringen tycker att en kommun ska ha en bostadsförmedling må det vara hänt att kommunen får ta ut en köavgift. Om vi ska ge lite bakgrund till att den här propositionen över huvud taget har kommit till har det mycket med det här att göra. Det är alltså en service. Jag förstår att Stockholm kanske inte tycker att det är så viktigt att ha den här servicen till övriga invånare i Sverige, bl.a. i Ödeshögs kommun. Men jag som socialarbetare som har lite kännedom om hur svårt det är för folk att komma hit och få bostad vet att detta behövs. Därför stöder jag även det här betänkandet. Det är ju två betänkanden. Vi har inga reservationer för egen del.
Herr talman! Jag tycker precis som Helena Hillar Rosenqvist att det är bra att vi har fått möjligheter att bygga studentbostäder eftersom det är ett riktat bidrag till en grupp som faktiskt behövs. Men sammantaget måste man också titta på att det är kopplat till åtgärder i kommunerna som gör det möjligt att bygga just studentbostäder. Jag tycker att Helena Hillar Rosenqvist kan åka med till Uppsala och titta på hur det är där. Det är inte möjligt att ta de pengar i anspråk som man egentligen skulle behöva, för man behöver massor av bostäder. Sedan måste jag säga att jag tycker att det är lite naivt att säga att man i november inte kan säga att man ska ha ett flexibelt strandskydd bara för att det har varit översvämningar på sina håll i landet. Det är väl just av den anledningen som vi vill ha ett flexibelt strandskydd. På sina håll, kring de stora älvarna, kring de vattenmassor som vi vet forsar kan det finnas anledning att ha ett slags restriktivitet till vattendragen. Men det finns faktiskt även lugna vatten i landet Sverige. Glöm inte bort att Sverige är avlångt. På sina håll utmed små åar eller lite större åar och lugna sjöar kan inte vi förstå varför man inte ska tillåta kommunerna att bestämma vilken typ av strandskydd man har. Det är ändå kommunpolitikerna i kommunerna som bäst känner till den här biten, så det är lite naivt att liksom försöka rida på översvämningar. Man ska inte rida på andras olyckor. Sedan tycker jag att det är lite anmärkningsvärt att man inte tar till sig den verklighet som gäller i fråga om de lokala investeringsprogrammen och den mycket skarpa kritik som har kommit. Vi har fått redovisningar. Än kan jag tyvärr inte se att de effekter som man har sagt att det här skulle innebära för miljön och arbetstillfällena har blivit i den utsträckning som det var tänkt.
Herr talman! Jag försöker inte rida på andras olycka. Jag bara konstaterar att vi har olika uppfattning om var man ska bygga. Det kanske inte är någon lösning på problemen i glesbygden att man får bygga på strandnära tomter. För övrigt är väl efterfrågan på strandnära tomter störst i storstadsområdena och inne i städerna. Jag nämnde Lantmäteriet förut. SMHI visar också mycket tydligt var man ska bygga och var man inte ska bygga. Jag tycker faktiskt att Rigmor Stenmark förminskar problemet. Jag bor själv i ett hus som är 250 år gammalt. Jag vet inte hur kortsiktiga perspektiv man har när man bygger i dag. På 100 års sikt måste man - vare sig översvämningar beror på klimatförändringar eller ej - räkna med att sådant här ständigt återkommer. Det har SMHI väldigt tydligt visat med sina kartor från Lidköping och Karlstad och andra ställen som nu är hårt utsatta.

Herr talman! Jag råkar också ha hus i Värmland. Jag skulle önska att man när man bygger och tittar på forskning över hur man ska bygga framöver också tar sig en titt på hur man byggde förr i världen, var man placerade husen, hur man byggde, med vilken typ av grund osv. Det finns många saker som man skulle kunna förbättra. Det handlar inte bara om hur nära vattendragen man bygger. Här finns mycket att göra. Jag förringar inte, och tycker inte att Helena Hillar Rosenqvist heller gör det. Men jag tyckte att Helena Hillar Rosenqvist var litet naiv som sade att man inte i november kan ha en åsikt om hur man ska ha det i framtiden. Jag tycker att det är litet beklagligt att Helena Hillar Rosenqvist inte följer upp sina egna frågor när det gäller det här betänkandet. Jag tror inte, och jag ser det också mellan raderna, att Miljöpartiet är helt överens med det som sägs i betänkandet. Det tycker jag är ganska bra.
Herr talman! Om vi hade flera möjligheter till repliker skulle det vara intressant att höra på vilka punkter Rigmor Stenmark anser att jag inte är överens. Vi är antagligen totalt eniga när det gäller hur man bygger hus. Det är möjligt att strandskyddet och strandnära tomter inte bara ska gälla på bredden utan också på höjden. Det är säkert som Rigmor Stenmark säger. Jag hoppas att Rigmor Stenmarks hus i Värmland ligger på säker mark.
Herr talman! Jag vill tacka Helena Hillar Rosenqvist för uttrycket att det hon hade tänkt säga redan var sagt. Det ger ju ett erkännande till oss alla som miljöpolitiker. Rosenqvist just när det gäller studentbostäder. Varför ställde inte Helena Hillar Rosenqvist upp på reservationen om studentbostäder för personer med funktionshinder? Och varför har inte Helena Hillar Rosenqvist tänkt på flexibiliteten, t.ex. Växjömodellen? Många som läser är hela familjer som skulle behöva lite större lägenheter. Man skulle alltså kunna ha Nästa fråga som Helena Hillar Rosenqvist tog upp var EU-notifieringen. Där gläder vi oss tillsammans. Vi har tillsammans kämpat för att vi ska få allergisäkringsåtgärder. Därför har Kristdemokraterna styrt 50 miljoner till detta ändamål, om Helena Hillar Rosenqvist kan garantera att det verkligen blir något. Så några ord om den kommunala självstyrelsen. Att man väntar på regeringen och lokala investeringsmedel har gjort att Agenda 21-arbetet har stannat av i kommunerna, och kommunernas eget inflytande har kommit lite till korta. I stället för att lägga 135 miljoner på något som Helena Hillar Rosenqvist själv sade sig inte veta vad, vore det inte bättre att stimulera det kommunala självstyret och Agenda 21?
Herr talman! För att ta det sista först har de 135 miljonerna mer med bostadsbyggandet att göra. Agenda 21-arbetet är mycket vidare än så. Det handlar om trafikplanering och sådana frågor. Jag tycker att vi har många bra motioner och reservationer från alla partier. Vi är faktiskt inte så förfärligt oeniga i bostadspolitiken, om vi tar miljöfrågor, allergisanering och det som Ulla-Britt Jag har kanske lite större tilltro till att det verkligen händer något. Boverket har ett regeringsuppdrag att utarbeta tillämpningsbestämmelser till plan och bygglagen enligt tillgänglighet, och att påvisa vikten av full tillgänglighet och användbarhet i studentbostäder. Boverket har fått brev från Stockholms stad och deltagit i diskussioner med stiftelsen Stockholms Studentbostäder. Det hänvisar de till. Jag tycker att man får försöka förlita sig på det. Jag ser att vi dessvärre inte har så mycket gemensamt i så många andra frågor. Jag förstår inte allt vackert och fagert tal från Kristdemokraterna om att mitt hem är min borg, och liknande, och vad det är värt när mitt hem ska säljas. Vi har lite olika infallsvinklar. Många människor oroas av detta. Ni pratar om trygghet. Var är tryggheten för mig när mitt hem ska säljas, och om jag har valt en hyresrätt och ser att alla andra vill sälja bostäder, och jag inte har råd? Vi har lite olika mening.
Herr talman! Vad är tryggheten för mig när mitt hem inte kan köpas eller ägas, utan jag ska finna mig i att någon annan hela tiden äger mitt hem? Vi är eniga vad gäller kvalitetsfrågor, allergisäkringsfrågor osv., Helena Hillar Rosenqvist, men vi har gått väldigt långt ifrån varandra vad gäller strukturer. Vi vill bygga på subsidiaritet. Kristdemokraterna vill ha subsidiariteten och det enskilda initiativet med kommunernas stöd i första hand och staten i sista hand i de frågor där det verkligen behövs. Nu tar Helena Hillar Rosenqvist till en statlig styrning där det egentligen inte behövs. När det gäller de lokala investeringsprogrammen är det 200-300 miljoner som ska betalas tillbaka därför att inget har gjorts och det inte har blivit som man har tänkt. Det vore bättre att uppmuntra kommunerna att satsa helhjärtat på Agenda 21, eftersom man nu väntar ut specifika programområden som i ett lotteri där man kan dra vinsten. Slutligen, Helena Hillar Rosenqvist: Den strandnära bebyggelsen är väldigt viktig för att glesbygden ska leva. Det finns hälleberg nära stranden också.
Herr talman! Det var precis det jag påpekade i samband med Rigmor Stenmarks inlägg. Man kanske ska se på höjden likaväl som på bredden när det gäller strandnära tomter. Jag kan inte se att det är ett glesbygdsproblem. Det räddar inte glesbygden. De flesta ansökningar om att få bygga på strandnära tomter gäller i städerna.
Herr talman! Vi har haft mycket inflytande, så jag har inte behövt säga så mycket under utskottets behandling, sade Helena Hillar Rosenqvist. Det är väl så då att Helena Hillar Rosenqvist och Miljöpartiet tycker att det är ett bra förslag att man ska kunna förelägga en kommun att anordna en bostadsförmedling. På min fråga om Miljöpartiet anser att regeringen ska kunna styra bostadspolitiken - jag anförde Ödeshög som exempel - fick jag beskedet att det här nog inte kommer att gälla Ödeshög, så det spelar inte så stor roll. Om vi vidgar detta till att gälla inflyttningsregionen Linköping, tycker Helena Hillar Rosenqvist att det är rätt att regeringen ska kunna säga till Linköping att de ska anordna bostadsförmedling och att de ska planera bostadsbyggandet på visst sätt? Helena Hillar Rosenqvist svarade: Ja, men det här behövs för Ödeshög, för att vi ska kunna flytta till Stockholm. Men då vill jag, Helena Hillar Rosenqvist, påpeka att Stockholm har en bostadsförmedling, en av kommunalpolitikerna i Stockholm inrättad bostadsförmedling - en frivillig bostadsförmedling som fungerar alldeles utmärkt. Det skulle alltså vara bra men en bostadsförmedling som är styrd av regeringen är något helt annat och det är vad Helena Hillar Rosenqvist har ställt sig bakom.
Herr talman! Linköping är definitivt en kommun som jag tycker kunde föreläggas att ha en bostadsförmedling. Som situationen är där är det i högsta grad nödvändigt. Jag förstår kanske inte riktigt det här med att en moderatledd kommun skulle ha en så annorlunda syn på de här frågorna. I Ödeshög - jag måste återigen ta Ödeshög som exempel - har vi haft en moderat ledning i det kommunala bostadsbolaget. Man försvarar bostadsbolaget väldigt tydligt; det gör väl de flesta som sitter med i bostadsstyrelser, oavsett vilken ledning de har. Så är det därför att de inte har den ideologiska överrocken att allt kommunalt är fult och att allt privat är fint. Så agerar man alltså i Ödeshögs kommun. Jag vet att det i Stockholm finns en bostadsförmedling. Det är just den som jag hänvisade till när jag talade om en bostadsförmedling som ville ta ut köavgift av de 60 000 personer som står i kö därför att det ansågs vara en bättre affärsidé. Men antalet lägenheter som förmedlas är ett fåtal och kan lätt räknas. Den statliga bostadspolitiken inskränker sig kanske inte till att förelägga en kommun att ha en bostadsförmedling, utan man anser även att ett större ansvar ska tas för befolkningens önskan att flytta och få en bostad där man får jobb, vilket en del ödeshögsbor kan få i Stockholm. Jag vill dock att ödeshögsborna ska vara kvar, för också vi behöver expandera. Dessutom har vi tomter att bygga på.
Herr talman! Miljöpartiet tycker alltså att det är rätt att förelägga Linköpings kommun att inrätta en bostadsförmedling och att ha en bostadsplanering - det är alldeles rätt, oavsett vad kommunalpolitikerna i Linköping kan tycka. Jag måste säga att det är ett märkligt uttalande. Det ska bli ett nöje att sprida det till linköpingsborna och att tala om vad Miljöpartiet tycker och tänker. Helena Hillar Rosenqvist säger sedan att poängen inte är att Stockholm har en bostadsförmedling. Tydligen är det något annat som Helena Hillar Rosenqvist är ute efter när det gäller att styra bostadspolitiken i Stockholm. Det skulle vara intressant om Helena Hillar Rosenqvist kunde precisera sig lite. Det skulle vara väldigt bra för oss att veta vad det är som man i bostadspolitiken med den här propositionen vill kunna förelägga kommunerna att göra.
Herr talman! Jag tror att Knut Billing tog sig en lur efter voteringen. Jag inledde med att prata om just bakgrunden till att propositionen över huvud taget kom till, nämligen en begäran år 1998 från Stockholms stad. Men jag ska inte ta mer talartid i anspråk för att tala om det. I stället ska jag mer prata om de nivåer som vi medborgare är underordnade. Jag menar att en nivå är den statliga nivån. Den kommunala självstyrelsen är också en nivå. Sedan har vi medborgarna som faktiskt är på en nivå där man väl inte alltid har det inflytande över den kommunala politiken som den kanske inbillar sig som sitter på en kommunalrådspost. Själv har jag suttit med i kommunstyrelsens arbetsutskott så jag tycker mig veta att det blir en förskjutning i synen på var man bäst beslutar. Det finns alltså kommuninvånare från andra kommuner som vill komma till Linköping. Där har man inget inflytande över den direkta kommunalpolitiken, utan det kan faktiskt förekomma lite motstridiga intressen. Linköping expanderar gärna och tar gärna emot studenter från annat håll. När man en gång ändrade folkbokföringslagen var en anledning till att alla studenter skulle vara skrivna i kommunen i fråga att kommunerna faktiskt ville ha studenterna. Men med tanke på hur det har gått i det avseendet anser jag att man inte riktigt tar ansvar för de nya kommuninvånare som studenterna är. De är fullt ut kommuninvånare och har samma rätt till bostad men en del kommuner ifrågasätter deras rätt till socialbidrag under sommaren med hänvisning till att de är studenter och inte ska behandlas riktigt lika. Jag anser att har man tagit sig an dem ska man också ge dem samma rättigheter. Slutligen: Det kan ibland behöva styras - ja.

Herr talman! Det har varit en lång eftermiddag och ganska spännande att lyssna till den här bostadspolitiska debatten.

Det är liksom det moderata konceptet bostadspolitiskt men det här har ju prövats i en del länder, med ganska förfärande resultat - åtminstone från min utgångspunkt bostadspolitiskt, dvs.: att vi ska se till att vi driver en bostadspolitik som leder till goda bostäder till alla, även för socialt utsatta hushåll. Den sociala bostadspolitik som vi bedrivit i Sverige under efterkrigstiden har lett till att Sverige är ett av de länder i västvärlden som har den högsta bostadsstandarden. Dessutom handlar det om den kanske mest rättvist fördelade bostadsstandarden. Vi har inte någon renodlad slum i Sverige och vi har inte på samma sätt som i många andra länder rena socialbostäder för de mest utsatta hushållen. Jag tycker att det är ett väldigt gott resultat för den sociala bostadspolitik som vi har bedrivit under efterkrigstiden. Moderaterna vill något annat. Det har, som sagt, varit ganska intressant att lyssna till debatten, som har gett tydliga besked på den här punkten. Därmed inte sagt att allting är bra. Vi har problem bostadspolitiskt i dag. Vi har problem på så sätt att det byggs för lite. För bara ett par år sedan fanns det 60 000 outhyrda lägenheter i Sverige. I dag är den siffran nästan halverad. För bara ett par år sedan hade vi tomma lägenheter, även i storstadsregionerna och även i Stockholm. I dag råder det brist på lägenheter i minst 45 kommuner och det antalet ökar för varje månad. I början av 90-talet tog 7 av 10 kommuner fram bostadsförsörjningsplaner. I dag är det endast 1 av 10 kommuner, 28 kommuner i hela landet, som tar fram bostadsförsörjningsplaner och planerar för vad som är ett rimligt åtagande för en kommun, nämligen att också svara för en så grundläggande välfärdsfråga som rätten till ett bra boende. Bostadsfrågan har i dag en helt annan betydelse än den hade för bara ett par år sedan. Den har flyttats upp på den politiska dagordningen och det välkomnar jag. Att ha en bostad och ett arbete är helt centralt för människors välfärd. Därför är det viktigt att vi alla tar ett ansvar för de bostadspolitiska frågorna. Det gäller även kommunalpolitikerna och vi rikspolitiker. Det finns en poäng i vad Rigmor Stenmark sade. Det handlar ju inte bara, som det ofta blir i den bostadspolitiska debatten, om en Stockholmsfixering, utan det handlar om villkoren i hela landet. Jag möter ett behov av bostadsbyggande även på orter där det faktiskt är ett överskott på lägenheter. Jag möter också ett behov av en mer regional planering när det gäller bostadsmarknaden - att inte varje kommun för sig pular med sitt, utan att man tar ett regionalpolitiskt grepp i bostadsfrågan. Det handlar om Uppsalaregionen och Tierp, vilken roll Tierps kommun kan spela för bostadsförsörjningen i den regionen. Det handlar kanske om Linköping kontra Sommen och Tranås, att se bostadsfrågan i ett regionalt sammanhang och lösa problemen på så sätt. Det handlar inte minst om Stockholmsregionen, att inte varje kommun för sig sitter och planerar för bostadsbyggandet utan man gör det i ett regionalt perspektiv, där man ser på Mälardalens möjligheter att också svara för bostadsförsörjningen i den här regionen. Det är egentligen ett ganska gott betyg på den ekonomiska politik som regeringen har bedrivit under 90-talet att vi nu sitter i den situationen att människor har råd att efterfråga bostäder. Det är ju så. Hög tillväxt i ekonomin, bra reallöner, låga räntor och låg inflation leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Unga människor får jobb och kan flytta hemifrån, och de efterfrågar bostäder. Medelålders människor vill efterfråga en större bostad. Tillväxten leder till ett ökat behov av bostäder och bostadsproduktion. Vi behöver bygga 25 000-30 000 nya bostäder årligen och uthålligt under en lång tid för att svara upp mot den efterfrågan som finns. I år blir bostadsproduktionen 18 000, säger Boverket, och nästa år 22 000. Vi behöver stimulera produktionen för att komma upp på en lite högre nivå än så. Jag tror att ett av fundamenten för att åstadkomma en högre bostadsproduktion - men inte i morgon - är att bostadsfrågan flyttas upp på den politiska dagordningen även i den enskilda kommunen. Det är det som är bakgrunden till det förslag som vi har lagt fram om en skyldighet för kommunerna att upprätta bostadsförsörjningsplanering. Jag förstår inte varför det är så märkvärdigt och varför det plötsligt och givet måste innebära att vi får en hetsig debatt om det kommunala självstyret. Det är väl inte bara ett kommunalt intresse att vi har en fungerande bostadsmarknad. Det är ju ett socialt intresse också. Det är framför allt ett regionalt intresse, eftersom arbetsmarknaden är regional och därmed bostadsmarknaden också måste vara regional. Det är väl inte så märkvärdigt att vi i riksdagen fattar ett beslut om att varje kommun i samråd med andra, kringliggande kommuner ska upprätta bostadsförsörjningsplaner. Vi ger stor frihet till den enskilda kommunen i fråga om hur planerna ska se ut, hur de ska utformas. Men vi ställer det grundläggande, elementära kravet på varje enskild kommun att man planerar för bostadsförsörjningen - som vi gör när det gäller barnomsorgsplanerna, som vi gör när det gäller att se till att man också kan klara av de funktionshindrades livsvillkor i den enskilda kommunen. Det är inget allvarligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen, utan det är ett fullt rimligt krav som vi ställer på kommunerna eftersom bostadspolitiken både är nationell, regional och kommunal. Herr talman! I perspektivet av behovet av ett ökat bostadsbyggande är det också viktigt att vi fokuserar på produktionskostnaderna, på vad det kostar att bygga. Då blir jag lite konfunderad när jag läser reservationerna till utskottets betänkande. Vi tar ju ett grepp nu när vi följer upp Byggkostnadsdelegationens arbete. Vi inrättar byggkostnadsforum. Konkurrensverket får särskilda uppgifter. Vi vidtar andra åtgärder för att följa upp det arbete som Byggkostnadsdelegationen genomförde. Jag är då lite förundrad över att ni i Moderaterna ställer er vid sidan om. Inte med ett ord i era reservationer nämner ni byggkostnaderna. Ja, ni nämner förvisso skatter och avgifter. Den debatten kan ni ta med era politiker i Stockholms kommun, som tar ut markkostnader på 7 000-8 000 kr per kvadratmeter. Men ni nämner inte med ett ord byggkostnaderna. Vi ligger, visade Byggkostnadsdelegationen, 20 % över andra länder på byggmaterielsidan på grund av den bristande konkurrensen på marknaden. Jag förstår inte varför ni lämnar frågan om de bristande förutsättningarna för konkurrensen, att vi har ett fåtal större entreprenörer som dominerar marknaden. Vi borde ha många entreprenörer, även mindre och medelstora entreprenörer, på byggmarknaden för att gynna konkurrensen. Vi har nästan en monopoliserad situation på byggmaterielsidan. Varför ser ni inte det som ett problem och ett bekymmer? Vi har försökt göra det genom de åtgärder vi redovisar i propositionen. Det kanske inte är tillfyllest, utan vi kanske behöver vidta fler åtgärder för att åstadkomma en effektiv konkurrens. Jag tror att den konkurrensen kanske kommer först när vi öppnar upp gränserna och får en rejäl konkurrens på byggmaterielsidan på europeisk nivå. Det är lite förvånande att Moderaterna inte med ett ord berör de frågeställningarna. Herr talman! Vi redovisar också i propositionen ett antal åtgärder som vi har vidtagit och vidtar för att nu stimulera en ökad bostadsproduktion. Investeringsbidraget till studentbostadsbyggandet är en sådan. Vi ser nu på ansökningarna att vi kommer att nå målet om 10 000 studentlägenheter på två år tack vare investeringsbidraget. Vi har startat en process för att försöka åstadkomma en förenklad planprocess, lite snabbare hantering av planärendena, för att få det att lossna - det är naturligtvis en särskild problematik i Stockholmsregionen - när det gäller planer för bostadsbyggandet. Vi inför ett bidrag för ekologiskt byggande som främst ska gå till nyproduktion och stimulera olika former av nytänkande när det gäller att ge byggandet ett ekologiskt innehåll. Men där kommer vi också att ställa krav på att man planerar byggnationen på ett sådant sätt att vi kan hålla tillbaka produktionskostnaderna. Herr talman! Tiden går, och jag ska sluta.

Fru talman! Vi moderater har lagt upp denna debatt på det sättet att Ewa Thalén Finné diskuterar bostadsutskottets betänkande nr 1 och jag nr 2. Statsrådet Lövdén har under en lång tid av sitt inlägg diskuterat just bostadsutskottets betänkande nr 1. Jag rekommenderar honom att stanna kvar, för omedelbart efter replikskiftet med mig kommer Ewa Thalén Finné att gå upp och diskutera de moderata ståndpunkterna. Därför förväntar jag mig ett intressant meningsutbyte mellan Ewa Thalén Finne och statsrådet. Min replik gäller närmast en annan sak. Under dagens frågestund, som statsrådet var med på och som jag lyssnade till, hörde jag att statsrådet Lövdén fick en fråga om vilket råd han ville ge det hushåll i Stockholm som kommer att tvingas sälja sitt småhus på grund av den ökade fastighetsskatten. Statsrådet svarade då att skattesatsen kommer att sänkas och att gränsen för skattepliktig förmögenhet höjs. Så är det ju. Men bara fastighetsskatten innebär en fördubbling, och det leder till att väldigt många människor ändå kommer att hotas av att tvingas gå från sina hem. Frågan kvarstår. Ser statsrådet inget problem i detta? Statsrådet antydde också att det inte byggs någonting i Storstockholmsregionen apropå diskussionen om tillväxtregionerna i vårt land. Då vill jag fråga om statsrådet vidhåller denna ståndpunkt.
Fru talman! Efter Knut Billings replik får jag konstatera att jag måste stanna kvar ända tills skatteutskottets betänkande om fastighetsbeskattningen ska behandlas. Jag ska ge ett svar, precis som jag gjorde under frågestunden. Fastighetstaxeringsvärdesförändringarna slår igenom vid årsskiftet. Vi har nu dämpat effekterna av det. På hyreshusmarknaden gäller det generellt i landet att det blir en sänkt fastighetsbeskattning. I Storstockholmsområdet blir det också ett sänkt skatteuttag på flerbostadshusen. På villasidan ser det lite annorlunda ut. Det är jag medveten om. Där blir det vissa höjningar av småhusbeskattningen. Vi dämpar de effekterna genom att höja skiktgränsen för förmögenhetsskatten, genom att införa begränsningsregeln och genom att sänka fastighetsskattesatsen. Om vi inkluderar inkomstskattesänkningen, som träder i kraft nästa år, kommer de allra flesta att få ett bra utfall och tjäna på de skatteförändringar som genomförs nästa år. Det kommer att finnas något undantag, men då har vi begränsningsregeln som kommer att införas under nästa år och gälla retroaktivt från den 1 januari. Jag svarade som jag gjorde under frågestunden, eftersom det knöts an till Tage Erlanders svar, på frågan om vilken rekommendation man ska ge till den som är bostadslös. Jag svarade att en rimlig rekommendation är att man ska ställa de politiker i Stockholmsregionen som sitter i ledningen till ansvar för att det inte byggs i tillräcklig utsträckning och för att det bedrivs en bostadspolitik som leder till ökade klasskillnader i boendet och till en utförsäljning och utarmning av hyresrättens roll på bostadsmarknaden. Så är det naturligtvis. Det ser vi med den bostadspolitik som bedrivs i Stockholm.
Fru talman! Statsrådet hänvisar till begränsningsregeln och säger att den ändå är ett skydd. Det må så vara, men fortfarande innebär det en kraftig ökning av månadskostnaderna för väldigt många hushåll. Statsrådet är uppenbarligen beredd att acceptera sådana stora kostnadsökningar. Om vi ska diskutera bostadsbyggandet i Stockholm vill jag säga att det faktiskt är så, statsrådet Lövdén, att Solna bygger så det knakar. Nacka gör det. Sollentuna gör det. Stockholm gör det. Ekerö gör det. Huddinge gör det. Lidingö gör det. Täby gör det. Vaxholm gör det. Järfälla gör det. Många fler kommuner gör det. Man bygger väldigt mycket. Risken är snarast den, säger alla, att det i dag hotar en överhettning i regionen och att det kommer att bli problem om bostadsbyggandet ökar än mer. Det är ett lögnaktigt påstående, skulle jag vilja säga, som sprids från denna talarstol gång på gång om att det inte byggs i Stockholmsregionen. Jag vill hälsa statsrådet Lövdén välkommen ut i den verklighet som vi har som bor i denna region, så ska han få se att han har tagit miste och att det faktiskt byggs väldigt mycket. Att det sedan kanske inte byggs tillräckligt är en sak, men det byggs väldigt mycket, och bostadsbyggandet ökar snabbt i Stockholmsregionen. Det må sedan statsrådet säga vad han vill om. Så är sanningen. Så är siffrorna.
Fru talman! Nu får kanske Knut Billing bestämma sig när det gäller om det byggs för mycket eller om det inte byggs tillräckligt mycket. Bägge angreppssätten fanns i repliken. Jag har också noterat att det byggs. Jag tycker att vissa kommuner i Stockholmsregionen som planerar och bygger rejält är föredömen i det avseendet. Det ska jag inte sticka under stol med. Men totalt sett i regionen behöver vi ha upp bostadsbyggandet till rimligare nivåer för att motsvara den efterfrågan som finns. Vi behöver framför allt se till att det byggs lägenheter till mer rimliga kostnader än vad som nu gäller på marknaden. Då måste kommunerna ha en nyckelroll. Då måste man jobba på det sätt som Byggkostnadsdelegationen förespråkade, dvs. i nära samverkan med byggherre och entreprenör, för att pressa kostnaderna i varje led och för att planera byggnationen så att man åstadkommer en rimligare kostnadsutveckling på byggmarknaden. Om man angriper det på det sättet tror jag faktiskt också att det är möjligt att bygga hyresrätter. Jag ser när jag reser runtom i landet väldigt goda exempel på bostadsproduktion till rimligare kostnader än vad vi ser i Stockholmsregionen för närvarande. Genom en noggrann planering, en noggrann fokusering på kostnaderna och noggrant val av byggmaterial och upphandling kan man få ned produktionskostnaderna till mer rimliga nivåer. Det angrepssättet - att kommunerna har en betydligt mer aktiv roll i bostadsproduktionen - kan leda fram till en kostnadsutveckling som är annorlunda än den vi nu ser i Stockholmsregionen. Det ansvaret tycker jag att kommunalpolitikerna i Stockholm och Stockholms kranskommuner bör ta.
Fru talman! Jag vill rikta ett tack till statsrådet Lövdén som tar sig tid och visar intresse för att delta i denna debatt. Det gläder i alla fall mig väldigt mycket. Det ger oss också en chans att ställa frågor direkt till statsrådet. Demokrati är inte en gång givet, utan den måste hela tiden värnas. Man får lite grann slåss för den också. Den demokratidebatt som jag som kommunpolitiker har haft uppe i Tierp med socialdemokraterna har, måste jag nog säga, ändå varit ganska fruktsam. Det har många år efteråt visat sig att det vi i samförstånd kom fram till, dvs. att vi måste satsa på infrastruktur för att se till att lyfta upp just Tierps kommun i Uppsala län, var bra. Det har gjort att man faktiskt inte längre har så många tomma lägenheter där. Man resonerar också om att börja bygga igen. Upptåget band alltså samman Uppsala och Tierp och gjorde att människor fick möjlighet att pendla däremellan. Det är mycket bra. Gör nu inte misstaget att leka brukspatron, statsrådet. Låt kommunerna i bl.a. Uppsala län få leva sina liv och få vara de som tar initiativet och kommer med de bra idéerna för att kommunerna ska utvecklas. Det går icke att med statliga pekpinnar, men däremot med statliga morötter, få till stånd satsningar på infrastrukturen. Vi var inne på det på frågestunden i dag. Hjälp till och driv fram en ny E 4. Det är inte bara bra för Uppsala - definitivt inte - utan för hela Sverige. Den är definitivt bra för hela Uppsala län om den får en sträckning förbi bruksorterna upp genom länet. Hjälp till och ge morötter, men strunta i att ge pekpinnar.
Fru talman! Jag ska inte beröra infrastrukturfrågorna mer än vad jag gjorde i frågesvaret i dag. Regeringen kommer att lägga fram en infrastrukturproposition nästa år. Jag ser väl sambandet. Det är klart att en bra infrastruktur - det gäller i Uppsala, och det gäller i Stockholms och Mälardalsregionen - skapar bättre förutsättningar för en mer balanserad utveckling på bostadsmarknaden. Mälardalsbanan spelar ju en nyckelroll när det gäller möjligheten att pendla i regionen. Väldigt många efterfrågar kanske i dag också ett mer naturnära boende än det som finns i de centrala delarna av Stockholm. Infrastruktursatsningar skapar ju förutsättningar för det. Det är detta som är min huvudpoäng också när det gäller bostadsförsörjningsplanering. En arbetsmarknadsregion är ju större än en enskild kommun. Då måste man ha en bostadsplanering som sträcker sig över hela arbetsmarknadsregionen. Där ser jag klara brister i dag. Varje kommun sitter och pular med sitt. Man tittar inte riktigt över kommungränserna och ser vad hela regionen har för möjligheter till utveckling och livskraft. Det är ett av skälen till att vi lägger fram förslag om den här lagen när det gäller bostadsförsörjning. Det gör vi för att åstadkomma ett större tryck när det gäller planeringen av bostadsförsörjningsfrågorna i en region. Jag tycker att det är en utomordentligt angelägen sak för att man ska få en mer balanserad utveckling och få tillväxten att röra sig över lite större områden än den kanske gör i dag.